Herr talman! Jag förmodar att Ingrid Näslunds inlägg egentligen inte var en replik på mitt anförande, men jag vill ändå göra några kommentarer till det och säga att jag tror att det hade varit värdefullt om man hade kunnat avvakta resultatet av den frivilliga överenskommelsen som handeln uppenbarligen var beredd att göra. Jag har själv sagt att en sådan överenskommelse inte blir heltäckande. Det är tråkigt, eftersom jag inte anser att det skall vara acceptabelt att tillåta försäljning av tobak till barn. Ur den synpunkten har jag och ett tiotal andra moderater i en motion uttryckt att vi accepterar att denna åldersgräns lagförs. Men samtidigt skall vi inte göra den här frågan till den allra största. Det är nämligen betydligt viktigare att vi blir framgångsrika i folkhälsoarbetet, i informationen, dvs. att vi i vuxenvärlden visar att vi är beredda att ta vårt ansvar, både föräldrar och andra, eftersom det är klart att barn och ungdomar i mycket hög grad gör det som vi vuxna gör och inte det som vi säger. Därför är det en ingrediens i detta arbete att man har en fungerande åldersgräns. Jag anser nämligen att man inte skall sälja tobak till barn.
Herr talman! Det är ju inte fråga om ett antingeneller. Det går inte att försöka framställa det på detta sätt. Det är ju fråga om ett både-och. Därför är jag glad över att man även inom lagstiftningen har tagit ett steg framåt. Ungdomar efterlyser nämligen också konsekvens. De har svårt att tro att det kan vara så farligt om det är helt fritt fram att köpa cigaretter och om man ständigt omges av cigarettrök. Därför är det så viktigt med den lagstiftning som vi har haft under senare år. Jag väntar fortfarande på ett svar när det gäller den indirekta reklamen.

Herr talman! Jag har fått information om att delar av kammarens ledamöter hellre ägnar kvällen åt annan verksamhet än att diskutera näringspolitiska ställningstaganden, varför jag skall bli ganska kortfattad. Betänkandet handlar om förbättrad kapitalförsörjning och förändringar i kreditmarknadsbolagslagen, vilken tillkom 1992 för att EU och EES-anpassa den svenska lagstiftningen på detta område. Det visade sig då att vi gick alltför långt i EU-anpassningen när det gäller den här lagen. Därför har det väckts en gemensam borgerlig motion och avgetts en gemensam borgerlig reservation reservation som går ut på att man borde öppna upp den tidigare frikretsen enligt den äldre lagstiftningen så att det blev möjligt att nystarta bolag med omsättning understigande 50 miljoner kronor. I övrigt vill vi inte föregripa Banklagskommitténs arbete. Vi anser att man kan avvakta med de ytterligare förändringar som regeringen föreslår till dess att kommitténs arbete är färdigt. Jag yrkar därför bifall till reservationen i betänkandet.

Herr talman! Vad vi har att ta ställning till är bl.a. en övergångsregel till lagen om kreditmarknadsbolag och att den förlängs till att gälla t.o.m. den 31 december 1998. En sådan förlängning gör det möjligt för mindre finansbolag, som enligt äldre lagstiftning räknades till en s.k. frikrets där det inte krävdes tillstånd för verksamheten, att fortsätta att driva finansieringsverksamhet fram till dess. En förutsättning för att de skall få fortsätta verksamheten utan tillstånd efter utgången av innevarande år är dock att de inte lånar upp medel från allmänheten. Varför då denna förlängning? Kan vi inte besluta om att permanenta undantagen redan nu? Svaret blir nej. Frågan om vilka slags finansieringsverksamheter som skall omfattas av tillståndsplikt m.m. bör övervägas av Banklagskommittén, vars uppdrag skall vara klart senast den 31 december 1996. Nya förslag med helhetsgrepp kan knappast väntas förrän 1997-1998. Att som reservanterna vill nu fatta beslut om att de bolag som tillhörde den s.k. frikretsen - dvs. var undantagna från tillståndskrav enligt 1988 års finansbolagslag - skulle enligt majoriteten i utskottet utan tvivel påverka den sittande Banklagskommitténs arbete på ett mer påtagligt sätt än vad som följer av regeringens förslag. I den till betänkandet bifogade reservationen är också reservanterna irriterade över att förslaget medger undantag från lagens tillämpningsområde för riskkapitalföretag och företagsfinansierande stiftelser samt för bolag med offentlig anknytning. Man säger underförstått att detta är att föregripa Banklagskommitténs arbete. Till de stiftelser som berörs hör t.ex. Industrifonden, Norrlandsfonden, Stiftelsen landstingens fond för teknikupphandling och produktutveckling. Det är väl knappast rimligt - och inte heller meningen - att sådana stiftelser skulle vara underkastade det regelverk som gäller för finansieringsföretag, ett regelverk som tillkommit för att tillgodose helt andra intressen än sådana som kan vara aktuella för de stiftelser som staten eller andra offentliga instanser har inrättat. Den synpunkten som tas upp i reservationen om EU:s regler är också en fråga som utgör en del av kommitténs arbete. Vi behandlade den frågan ganska nyligen, i december 1996. Vi vidhåller det som vi då sade. Herr talman! Kapitalförsörjning och finansieringsverksamhet är av ett oerhört stort intresse. Det går att tala mycket om den frågan, men på grund av tidsbristen nöjer jag mig med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.
Herr talman! Det är just för att göra det möjligt för nya företag att etablera sig på den här marknaden som vi har avgivit vår reservation. Sedan tycker jag att det är litet märkligt att de enda ändringar som majoriteten kan föreslå gäller offentliga stiftelser och bolag. Då går det lätt att ändra. Men när det gäller privata företag då skyller man på de problem som finns. Det är beklagligt att Sylvia Lindgren inte vill gå längre ifråga om att underlätta för och hjälpa små privata företag.
Herr talman! Det råder inga tvivel om att vi alla är överens om att man måste underlätta och se till att man klarar finansieringen och kapitalförsörjningen inte minst för små företag och växande företag. Jag är inte förvånad över att Ola Karlsson tog upp den här frågan. De aktuella stiftelserna behövde inte något tillstånd för att få ge krediter enligt 1988 års finansbolagslag. Utan närmare kommentarer togs ingen motsvarande bestämmelse in i kreditmarknadsbolagslagen. Därför är det viktigt att detta rättas till. Det är en självklarhet. Man skall inte komma och påstå att inte den här verksamheten är oerhört viktig också för företagen.
Herr talman! Sylvia Lindgren säger väldigt tydligt att när man skall ändra någonting går det bra att ändra för de offentliga bolagen och stiftelserna. Då är det lätt att genomföra förändringar. Men när det gäller privata företag ser man hinder. Då ser man inte möjligheterna. Detta är en ideologisk fråga. Det handlar om att antingen vill man stötta det privata företagandet eller också ser man bara nya hinder.
Herr talman! Jag ger Ola Karlsson rätt på en punkt. Detta är en ideologisk fråga, och där skiljer vi oss en hel del. Det finns ingen anledning att ytterligare debattera den frågan här och nu.

Herr talman! Det är av flera skäl viktigt - eller rättare sagt nödvändigt - att aktiemarknaden har hög trovärdighet. Ytterst handlar det inte bara om företagens möjligheter att skaffa riskkapital och om investeringsalternativ för företag och enskilda. Olagliga eller tvivelaktiga affärer på börsen riskerar att skada hela marknadsekonomins legitimitet. Regeringsförslaget innebär onekligen att möjligheterna att ingripa ökar när det gäller sabotage av olika slag mot en fungerande aktiemarknad. Men i två avseenden är det enligt Folkpartiets uppfattning inte tillräckligt. Det är anmärkningsvärt att regeringen i båda dessa fall inte valt att följa tillsynsmyndighetens I det första fallet gäller det en utvidgning av det straffbara området där vi i likhet med Finansinspektionen vill att handelsförbudet inträder redan vid icke oväsentlig påverkan på kursen. Det är en skärpning som samtidigt skulle innebära att fondbörsen och Finansinspektionen skulle använda samma mått av kurspåverkan. Den andra punkten där Folkpartiet har invändningar - den här gången inte bara tillsammans med Finansinspektionen utan också tillsammans med Riksåklagaren - gäller sanktionsavgifterna. Vi tror i och för sig att avkriminaliseringen är riktig, men utformningen har blivit sådan att den ger alldeles fel signaler, nämligen en mildare syn än den som nu gäller. Enligt vår uppfattning måste den övre gränsen för sanktionsavgifter sättas högre än vad regeringen föreslår. Utgångspunkten måste vara att de som gör de största otillbörliga klippen inte skall få en gratisrabatt på sanktionsavgiften. Herr talman! Med det yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Betänkandet handlar alltså om otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor. Det är mycket bra att regeringen nu agerar i en fråga som synes bli allt allvarligare. Enligt samstämmiga uppgifter från värdepappersmarknaden måste reglerna skärpas. Insiderhandel - eller affärsdopning, som vissa experter vill kalla den här verksamheten - är ett växande problem. Lagstiftningen på området har visat sig ganska tandlös. De senaste tio åren har endast 29 fall gått till åklagare, och endast 5 av dessa har gått vidare till domstol. Detta skall jämföras med de 50-75 misstänkta fall som Fondbörsens marknadsövervakning årligen överlämnar till Finansinspektionen. Herr talman! Så länge värdepappershandel var en exklusiv verksamhet för ett litet fåtal var måhända frågan om otillbörlig kurspåverkan mindre viktig. Ur samhällets synvinkel gjorde det kanske mindre om olika aktieägare lurade varandra. I dag är situationen annorlunda. Otillbörlig kurspåverkan, insideraffärer och korttidsaffärer drabbar vanliga, ickeprofessionella aktieägare. Därför är det viktigt att regeringen nu föreslår skärpning på ett antal punkter. Det är dock beklagligt att regeringen inte tar chansen att verkligen försöka stoppa fifflet på finansmarknaden. På tre punkter föreslår en utskottsminoritet stramare regler. På de två första kan jag helt instämma i Christer Eirefelts plädering. Jag koncentrerar mig i stället på reservation 4, som handlar om korttidsaffärer. Det är bra att regeringen aktivt vill begränsa dessa. Tremånadersregeln, dvs. att vissa ledande personer i aktiemarknadsbolag måste behålla införskaffade aktier i tre månader, är riktig. Det kan t.o.m. bli nödvändigt med ytterligare skärpning framdeles. Men regeringen agerar även här alltför försiktigt. Det finns nämligen inget bärande skäl till varför den krets som skall omfattas av försäljningsförbudet på tre månader skall vara mindre än den som anses ha insynsställning i aktiemarknadsbolag. Vidare bör förbudet mot korttidshandel inte endast gälla vid uppåtgående aktiekurser. Det är naturligtvis lika illa om en insider genom otillbörligt agerande undgår förluster. Regeringen föreslår avgiftssanktioner på 90 % av den vinst som uppstår vid korttidsaffärer. Man kan undra varför dessa fifflare ges en rabatt på 10 %. Herr talman! Varje åtgärd som vidtas för att minska fusket på värdepappersmarknaden är positiv. Såväl företagare som vanliga småaktieägare vill att värdepappersmarknaden skall fungera på ett sådant sätt att de som deltar inte blir lurade. Jag konstaterar att regeringen missat en bra chans att verkligen strama upp reglerna ordentligt.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

Herr talman! Det har sagts många kloka ord hittills. Jag instämmer i både vad tredje vice talmannen har sagt och vad föregående talare har sagt och yrkar bifall till reservationerna 1, 2 och 4. I finanssektorn arbetar man i dag i ett mycket högt tempo. Tiden mäts ofta i sekunder. Nu räcker det inte med de hänsyn vi hittills har tagit, utan vi märker att man börjar fiffla litet varstans. Folk känner sig lurade ute i Sverige. Nu är det mäklarföretagen som försöker driva upp kurserna med s.k. pegging och scalping. För straffbarhet enligt den nya lagen krävs inte att en person själv ingår avtal eller liknande för att påverka kursen. Pegging innebär att t.ex. en mäklare pratar upp varan hos en del kunder men inte hos andra. Kursen drivs då upp på en konstgjord nivå genom de "peggade" kundernas köp. Den som säljer t.ex. aktien gör en förtjänst på den manipulerade kursen. En annan variant är scalping. En rådgivare köper själv på sig ett finansiellt instrument, och efter en tid rekommenderar han sina kunder detta papper. Kursen drivs upp, och rådgivaren kan sälja sina aktier med vinst. Att använda enskilda investerare som medel för att driva upp kursen är särskilt förkastligt, enligt lagstiftarens mening. Då blir brottet grovt. Jag tycker att det här betänkandet är ett steg i rätt riktning. Vi i Miljöpartiet tycker dock inte att det är tillräckligt skarpt utformat. Vi instämmer i vad Finansinspektionen och Fondbörsen har sagt, nämligen att ribban för handelsförbud angående insider skall läggas på icke oväsentlig påverkan på kursen och inte, som regeringen föreslår, på väsentlighetsrekvisit. Vi anser också att den övre gränsen för sanktionsavgifter måste sättas högre och att, som Lennart Beijer sade, korttidsaffärer har fått alldeles för snävt tillämpningsområde. Vi anser att förbudet skall gälla både vid uppåtgående och nedåtgående marknader. Med det yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2

Herr talman! I det här betänkandet har det lagts stor vikt vid att komma till rätta med frågor kring insiderbrott, dvs. brott där personer som har information om vissa ekonomiska förhållanden som inte är allmänt kända själva använder denna information för att göra oftast egna ekonomiska vinningar. Detta är utgångspunkten för betänkandet. Det innehåller fyra delmoment, som kommer att redovisas var för sig. Det första är handelsförbud. Personer som känner till en icke offentliggjort omständighet som är ägnad att väsentligt påverka kursen på fondpapper får inte handla med dessa papper innan omständigheterna blivit allmänt kända eller upphört att ha betydelse för kursändringen. En fråga i detta sammanhang har varit vad som menas med "väsentligt". Ett riktmärke har varit att en kursförändring på 10 % i allmänhet ansetts vara väsentlig. Näringsutskottet instämmer i regeringens bedömning och avstyrker en folkpartimotion där det sägs att man i stället skulle använda kriteriet "icke oväsentligt". Utskottet skriver dock samtidigt att man utgår från att regeringen nogsamt följer utvecklingen. Det andra momentet är införande av sanktionsavgifter. Enligt gällande lag är förseelser mot anmälnings eller uppgiftsskyldigheten enligt insiderlagen att betrakta som kriminellt. Utskottet föreslår här att sanktionsavgiften skall vara minst 15 000 kr och högst 350 000 kr. Samtidigt vill vi ha en avkriminalisering av dessa överträdelser. Den föreslagna förändringen innebär inte, enligt utskottet, en mildare syn på de aktuella överträdelserna - snarare tvärtom. Det tredje är begränsning av korttidsaffärer. Enligt betänkandet får vissa befattningshavare i ett aktiemarknadsbolag och dess moderbolag överlåta aktier tidigast tre månader efter det att aktierna köpts. Det skall dock vara tillåtet att sälja aktierna dels om de säljs under anskaffningsvärdet, dels om överlåtelsen sker i enlighet med ett offentligt erbjudande. En av fördelarna med det nu framlagda systemet är att det finns en klar regel på tre månader. Det behöver då aldrig bevisas om det rör sig om en insideraffär eller om ett fall där det egentligen skulle vara handelsförbud. Skulle någon överträda förbudet skall Med hänvisning till det ovan sagda anser utskottet att såväl kretsen befattningshavare som är aktuella som minimitiden för att få sälja aktier är lämpligt avvägda. Sedan har vi det fjärde momentet. Det handlar om otillbörlig kurspåverkan. I detta betänkande har även den frågan tagits upp. Det föreslås att vissa otillbörliga förfaranden vid handel på värdepappersmarknaden syftande till att påverka priset på finansiella instrument skall kriminaliseras. Det nya brottet benämns otillbörlig kurspåverkan. Kriminaliseringen omfattar skenavtal och dolda avtal som ingås vid handel med finansiella instrument med avsikt att otillbörligt påverka priset vid allmän omsättning av sådana instrument. Även andra avtal som ingås eller åtgärder som vidtas i avsikt att otillbörligt påverka priset på finansiella instrument berörs om åtgärden är ägnad att vilseleda marknaden. Straffet för brottet skall vara böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt skall dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Det är viktigt att denna lagändring kommer till stånd för att täcka de luckor som finns i svensk lagstiftning. Samtidigt kan det konstateras att Sverige är ett av de få länder som inte har någon lagstiftning på detta område. Herr talman! Som avslutning vill jag yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 4
Herr talman! En fråga som jag tycker behöver förklaras och diskuteras mer handlar om det här med insideraffärer där tremånadersperioden gäller vid kursuppgång. Varför tycker vi inte att är det lika allvarligt att undvika förluster? Vanligt folk, som kanske inte kan det här, tycker nog att en insider som på olika sätt har kunnat undvika en förlust har använt information på ett otillbörligt sätt lika väl som om han hade gjort en större vinst. Jag skulle vilja att Dag Ericson utvecklar sina synpunkter litet grand.
Herr talman! Jag kan förstå att Lennart Beijer har den uppfattningen.

Herr talman! Egentligen är det kanske juridiska spetsfundigheter vi pratar om här. Jag tror ändå att har man god information, och vet om att aktien exempelvis kommer att sjunka, och i det läget vidtar åtgärder för att minimera sina egna förluster, då måste det bedömas som lika allvarligt som om man gör en större vinst.
Herr talman! Lennart Beijer får betänka att när man gör uppköpet från början så är utgångspunkten naturligtvis inte att man skall göra förlust. Förlusten har kommit under resans gång. Då har man haft möjlighet att sälja under den här tremånadersperioden utan att det blir någon sanktionsavgift. Jag kan dock hålla med om att det här liksom ligger på gränsen. Det är en fråga om tycke och smak, och vad man nu vill lägga för värderingar i det här. Vi har alltså valt linjen att det inte skall utgå några sanktionsavgifer när man i de här sammanhanget har en förlust.

Herr talman! Förbudet mot, eller begränsningen av, korttidsaffärer innebär en ny princip i den svenska lagstiftningen och i det svenska regelverket för aktieoch värdepappershandel. Den här principen, eller modellen, finns på två andra ställen, dels i Förenta staterna, dels i Finland. I Finland upplever man systemet som så krångligt att tillämpa att man överväger att gå ifrån det. Insiderutredningen, som har utrett frågan, kom till slutsatsen att det inte borde införas något förbud mot korttidshandel, eftersom det var för krångligt att tilllämpa. I tidigare propositioner har man behandlat ärendet, och då har man kommit fram till att det fanns så stora tillämpningsproblem att man - i varje fall inte då - tyckte att det fanns anledning att införa förbudet. Det finns enligt vår uppfattning starka skäl för att inte införa denna begränsning i korttidshandeln, och jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen i detta betänkande, reservation nr 3.

Herr talman! Också i det här ärendet är vi i Folkpartiet i gott sällskap när vi starkt ifrågasätter behovet av en ny valutaväxlingslag. Detsamma gör nämligen också bl.a. Konkurrensverket och Riksskatteverket. Det finns redan en lag som reglerar de finansiella institutens verksamhet på det här området. En betydligt enklare lösning, om det nu visar sig finnas ett behov, är därför att utvidga den lagens tillämpningsområde till att också omfatta valutaväxlingsföretag. Dessutom pågår det ju en utredning om bekämpningen av penningtvätt och annan kvalificerad ekonomisk brottslighet. Det arbetet skall redovisas i mars 1997. Varför kan man inte åtminstone avvakta resultatet av den? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Vänsterpartiet har inga invändningar mot regeringens förslag till valutaväxlingslag. Som utskottet påpekar, visar internationell erfarenhet att det förekommer att företag som bedriver valutaväxling utnyttjas och etableras i penningtvättssyfte. Vi välkomnar varje åtgärd som minskar möjligheten till penningtvätt. Därför känns det väldigt inkonsekvent att regeringen och utskottsmajoriteten vill avskaffa tillståndskravet för valutahandel enligt riksbankslagen. Man säger att valutahandelstillståndet efter valutaavregleringen framför allt har inneburit en auktorisation när det gäller att handla med valutor och att utföra betalningar till och från utlandet. Vi tror att man underskattar betydelsen av att Riksbanken beslutar om tillstånd för att bedriva valutahandel. Men att slopa tillståndskravet har enligt vårt förmenande också andra nackdelar. I det korta perspektivet är det nämligen sannolikt att EMU:s tredje fas kan komma att leda till spekulation mot enskilda länders valutor. För att Sverige skall ha friheten att stå utanför EMU, måste vi naturligtvis ha en stark ekonomi. Det är positiv med överskott i statens och kommunernas ekonomier. Det är viktigt att inflationen i Sverige inte i någon avgörande grad skiljer sig från den i Europa i övrigt. Bästa sättet att uppnå en robust ekonomi är dock i alla lägen att bekämpa arbetslösheten. Men utöver dessa grundläggande förutsättningar, herr talman, kan det vara bra att vi också behåller det lilla instrumentet med tillståndskrav för valutahandlare enligt riksbankslagen. Därför yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Miljöpartiet har inget emot regeringens förslag till valutaväxlingslag, men till skillnad från regeringen anser vi att Riksbanken, och därmed riksdagen, skall ha ansvar och inflytande över penning och valutamarknaden, åtminstone till en viss del. Vi har gått emot att Riksbanken avhändar sig tillståndskravet för valutahandel. Vi anser att tillståndskravet behövs, bl.a. för att, som Lennart Beijer sade, motverka försök till penningtvätt. Även om handeln i dag är avreglerad sedan slutet av 1980-talet, då vi motsatte oss det, menar vi att en ny situation kan uppstå där det kan behövas en viss politisk kontroll av valutahandeln. Vem vet vad som händer i framtiden, och vad kommer EMU:s tredje fas att innebära? Hur försvarar Sverige en annorlunda valutaregim utanför EMU? Vi vet i dag att 90 % av de pengar som rör sig över gränserna inte har med handel att göra utan med spekulation på valuta. Vi har under årens lopp lagt fram motioner om att se det som positivt med en tröghetsfaktor eller någon form av reglering av valutahandeln. Skälet för total avreglering var förmodligen att anpassa Sverige till EU, eftersom helt fria kapitalrörelser var och är en grundbult inom EU. Problem uppstår vid en total avreglering av kapitalrörelser. Makten flyttas från politiskt valda församlingar till kapitalvalda. Ett demokratiskt underskott uppstår, och marknaden kan jonglera med demokratin. Det accepterar vi inte. Skall vi i Sverige kunna utveckla en mer robust ekonomi behövs spelregler som gör det möjligt att påverka det hela både nationellt och internationellt. Vi har vid tidigare tillfällen yrkat på att en expertutredning skall tillsättas i syfte att granska olika tekniska utformningar av t.ex. hur en rörlig friktionsavgift, vars storlek bestäms av Riksbanken, kan utformas.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

Herr talman! Det sista ärendet för dagen handlar, som nämnts av tidigare talare, om en ny lag om valutaväxling och valutahandel. Regeringens huvudsakliga syfte är, som nämns i betänkandet, att förhindra att företag som bedriver valutaväxling utnyttjas för penningtvätt och att tillståndskravet för valutahandel skall avskaffas i riksbankslagen. I stället flyttas tillsynen över till Finansinspektionen. Det finns ett flertal länder inom EU som liksom Sverige tycker att det är nödvändigt med regler mot penningtvätt. De regler som finns i dag omfattar inte valutaväxlingsföretagen. Penningtvättslagen räcker inte till för att ge möjlighet för Finansinspektionen att ingripa. Då den här typen av företag inte omfattas av den nuvarande penningtvättslagen och den dessutom är otillräcklig finns det en uppenbar risk att de här företagen utnyttjas för penningtvätt. Det är önskvärt att man på alla sätt försöker stoppa den här typen av verksamhet. Det skall inte vara möjligt att använda sig av finansiella institut för att bedriva penningtvätt. Vi tycker att man inte nog kan framhålla vikten av att förhindra den här typen av verksamhet. Det är bra att regeringen kommer med det här förslaget. När valutaavregleringen genomfördes blev förutsättningarna för handeln med valutor helt andra. Det är en rest från valutaregleringsperioden att Riksbanken skall ansvara för tillståndsgivningen. Med den här lagändringen anpassar man tillsynen så att Finansinspektionen får ansvaret för tillsyn av valutaväxlingsrörelse. Herr talman! I betänkande nr 5, som vi nu behandlar, tillstyrker utskottet regeringens förslag att vidta en behövlig åtgärd för att inte valutaväxlingsföretagen skall utnyttjas för penningtvätt. Det är en bra och förebyggande åtgärd. I stället för att vänta på att brott skall begås förebygger man det. Det är också ett bra skydd för konsumenterna. Man inför bestämmelser om att det måste ges information om tillämpade växelkurser och avgifter, och man måste också tillhandahålla en avräkningsnota. I många frågor glöms konsumenterna bort, men i det här förslaget till ny lag har hänsyn tagits också till konsumenterna. För att vi skall bli färdiga till kl. 18 fattar jag mig kort. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 5 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall. Allt som oftast får vi besked om att dödssjuka patienter flyttas från ett landstingsägt sjukhus till en kommunal vårdinrättning. Jag anser att detta är alldeles fel. Det innebär svårigheter för den sjuke, givetvis, och likaså för de anhöriga.
Fru talman! Jag beklagar, Göte Jonsson. Detta är inte mitt ansvarsområde i regeringen. Jag har inte ansvar för hälso och sjukvårdsfrågor. Det är socialminister Margot Wallström som är den som är skickad att svara på den fråga som Göte Jonsson ställde. Jag vill också säga att den är mycket angelägen.
Fru talman! Jag anser i och för sig att detta är en allmän politisk fråga, och jag hade den uppfattningen att man inom departementet förde en diskussion om detta. Jag ber att få låta frågan gå vidare till det statsråd som här svarar på allmänpolitiska frågor.
Fru talman! Tack för förtroendet, Göte Jonsson, men jag kommer ändå att åberopa grundlagen. Socialministern kommer att uppenbara sig här så småningom. Hon ser säkerligen fram emot att få en sådan fråga så att hon kan få utveckla regeringens politik på området. Göte Jonsson får ge sig litet till tåls. Han kan kanske förbereda frågan litet extra noga i avvaktan på socialministerns ankomst.

Fru talman! Jag har en fråga som jag tänkte rikta till statsrådet Leif Pagrotsky. Den rör miljöfrågorna i stort när det gäller EU. Sverige har en del undantag på miljöområdet. Trikloretylen är ett lösningsmedel som är klassat som cancerframkallande, och det finns tydligen vissa konflikter när det gäller EU:s syn på det. Anser regeringen att det finns anledning till oro när det gäller EU-kommissionens uppfattning, om förbudet inte är oundgängligen nödvändigt? Det skulle kunna indikera större svårigheter att behålla svenska förbud för användningen av andra naturfrämmande ämnen vilkas användning till skillnad från trikloretylen är reglerade i EU genom harmoniseringsdirektiv baserade på artikel 100 a.
Fru talman! Det finns säkerligen anledning till oro när det gäller miljöfarorna både i Sverige och ute i Europa. Men återigen är det statsråd som enligt grundlagen ansvarar för det område som Marianne Samuelsson ställer en fråga om icke närvarande. Jag får be Marianne Samuelsson att vila litet på hanen och ha frågan i sin väska tills miljöministern dyker upp.
Fru talman! På den skära lapp som har delats ut står det att finansministern skulle vara närvarande. Jag har förberett en fråga, och jag tänker ställa den. Häromveckan fick jag ett erbjudande från Nordbanken om att mina aktier som jag köpte för ett litet tag sedan skulle lösas in. Jag blev väldigt förvånad. Jag trodde att folkaktien var något slags långsiktigt projekt för oss småsparare att kunna vara delägare i Jag läste prospektet och fattade inte särskilt mycket. Men så småningom förstod jag att det bara var en konstruktion för att staten skulle få loss sina pengar som den hade i aktier i Nordbanken. Nu läser jag i dagens tidning att mängder av småsparare har gått på det här erbjudandet att sälja sina Nordbanksaktier till maximalt 155 kr samtidigt som kursen på börsen i dag är 180 kr. Dessa småsparare är genuint lurade av den tydligt statliga banken. Jag vill då ställa frågan, som Erik Åsbrink egentligen skulle ha svarat på: Har Erik Åsbrink någonting att säga till dessa småsparare? Är det på det här sättet som det skall gå till?
Vi har fått anmält att finansministern skulle närvara, och vi har inte fått något återbud. Försvarsministern svarar då på frågan.
Fru talman! Tänk, det står också på min lapp att finansministern skall vara här! Jag vet inte var han kan ha tagit vägen. Men för att vi inte skall behöva komma till den tredje frågan där en ledamot inte får ett svar har jag bett statsrådet Pagrotsky att svara på frågan.
Fru talman! Detta är ett erbjudande om att köpa aktier i Nordbanken som Nordbanken själv riktar till alla sina ägare. Man måste enligt lagen rikta det på samma sätt till alla. Nu är det utformat så att det inte är särskilt fördelaktigt, precis som Birgit Friggebo påpekar, för de mindre ägarna och vanliga småsparare, utan det riktar sig just till staten. Jag förutsätter att de småkunder som kommer till sina respektive banker med blanketter att lämna in för att sälja sina aktier av bankens rådgivare blir upplysta om att de får mer betalt om de säljer dem direkt på börsen. Det gäller dock inte om det är fråga om små poster. Där är transaktionskostnaderna, dvs. bankernas avgifter för att köpa och sälja aktier i små poster, så väldigt höga att det kanske likafullt visar sig vara lönsammare att lösa in sina aktier på detta sätt.
Fru talman! En hel del småsparare har redan lämnat in sina aktier och är rättsligen bundna av detta, och nu springer kursen i väg. Jag har vana att läsa konstiga texter. Men det tog mig mycket lång tid att begripa vad detta egentligen handlade om. Jag kan tänka mig att andra människor kanske hade ännu svårare. De känner sig säkert lurade i dag och undrar vad det är fråga om. Jag skulle önska att det från regeringshåll ges en kommentar till småspararna om vad man anser om detta beteende och sättet att inte kunna informera på vanlig rak svenska så att en medelbegåvad människa begriper vad det faktiskt handlar om. Finns det några sympatiord från regeringens sida och råd till Nordbanken i den här affären?
Fru talman! Mitt råd är solklart. Banken skall upplysa alla kunder som kommer in med sina blanketter att de skall räkna igenom om det lönar sig att göra på detta sätt eller inte. De av oss som inte äger aktier i Nordbanken har kanske inte alla gått igenom dessa texter så noggrant. Men jag är övertygad om att den viktigaste informationskällan är dagspressen, särskilt för de sparare som har de minsta posterna. De dokument som har skickats ut är skrivna för att uppfylla börsregler och annat. Det skall lämnas upplysningar av oerhört komplicerad art. Det är tyvärr inte tillåtet med särskilt reella genvägar. Men följebrev begripliga för vanligt folk och mediernas vanliga uppgift att vidarebefordra lättfattlig information skall man använda sig av.
Fru talman! Jag har en fråga till kulturminister Marita Ulvskog. Jag är mycket intresserad av barns och ungdomars tillgång till böcker. Biblioteken har minskat sina inköp med 300 000 exemplar, och utlåningen har minskat med 25 % på tre år. Familjer går uppenbarligen inte lika ofta med sina barn till biblioteken. Inte heller inom barnomsorgen och skolan är det lika lätt att organisera besök som tidigare. Uppsökandet av bibliotek har minskat.
Fru talman! Detta är egentligen en av de tyngsta punkterna i den kulturproposition som regeringen presenterade för några veckor sedan. Läsandet, litteraturen och biblioteksverksamheten tillhör nämligen den kulturella infrastruktur som avgör om vi senare i livet blir kulturella varelser - om vi får en lust, ett mod, en vilja och en förmåga att utnyttja hela det stora kulturutbudet. Dessutom är biblioteken den kulturinstitution som kanske har den allra lägsta tröskeln. Regeringen har satsat på ett inköpsstöd till folkbiblioteken för att stötta just barn och ungdomslitteraturen. Skall man locka till läsande skall det finnas gott om böcker för barn och ungdomar på biblioteken. Då får kanske kommunerna också råd att satsa litet mer på uppsökande verksamhet, trots att de har det kämpigt med ekonomin.
Fru talman! Jag har ytterligare en fråga i anslutning till detta. Varför finns det inget krav på att biblioteken skall köpa in kvalitetslitteratur för de statligt anvisade medlen?
Fru talman! I det ursprungliga förslaget som togs fram inom Kulturdepartementet fanns en tanke om att detta inköpsstöd, som innebär en introduktion av ett helt nytt statligt stöd till litteraturområdet på 25 miljoner kronor per år, skulle vara knutet just till kvalitetslitteratur - litteratur med utgivningsstöd. Man kan säga att det blev reaktioner på detta vid en offentligt hearing där bibliotekspersonalen tyckte att det var att träda dess yrkesheder för när. Jag hade förståelse för den argumentationen. Dessutom tillhör redan nu väldigt mycket av den barn och ungdomslitteratur som köps in av biblioteken den utgivningsstödda. Låt oss utvärdera detta och se om det fungerar. Vi kommer att göra det mycket snart efter det att stödsystemet introducerats. Jag tror att det kan bli bra även utan detta krav.
Fru talman! Jag skall ställa en fråga till försvarsminister Thage G Peterson. Den gäller minorna. Nu skall riksdagen snart fatta beslut med anledning av försvarspropositionen. Från början deklarerade försvarsministern att det skulle bli ett totalstopp för personminor. Sedan visade det sig att detta inte skulle gälla truppmina 12, enligt tidningsuppgifter. Jag undrar hur det egentligen blir med detta, och vilken motiveringen är. Även om jag är medveten om att minan kan utlösas på olika sätt, rör det sig ändå i många avseenden om en personmina.
Fru talman! Den här frågan kan jag inte smita ifrån eller hänskjuta till någon annan. Jag skall självfallet svara på den. Det finns ett missförstånd i denna debatt. Det som jag har lovat kommer att följas till 100 %. Löftet finns klart återgivet i försvarspropositionen. För det första blir det ett totalförbud mot antipersonella minor i det svenska försvaret. För det andra skall de minor som nu finns väl inlåsta i svenska lager förstöras. Detta skall vara klart senast vid försvarsperiodens utgång. För det tredje skall ett minröjningscenter upprättas. Vi tillämpar exakt den definition på antipersonella minor som har varit grunden för Genévekonferensen och som alla internationella humanitära organisationer tillämpar. Sverige kan alltså inte ha någon egen definition, utan den definitionen om antipersonella minor gäller. Regeringen kommer till punkt och pricka att uppfylla löftena, och det är också markerat i försvarspropositionen. Där står klart och tydligt vad som avses med en personmina - en antipersonell mina.
Fru talman! Kommer det att bli förbud mot att använda den utlösningsmekanism som gör att minan fungerar som en personmina? Det är ju inte utlösningsmekanismen som i första hand är det intressanta, utan om ifall den i verkligheten fungerar så att personer blir skadade av denna mina på samma sätt som av en annan personmina.
Fru talman! Svaret är ja på den frågan. Det kommer att sägas helt klart att den mina som vi här avser och talar om inte kommer att kunna användas som antipersonell mina i det svenska försvaret.
Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksministern. Den gäller det program om ersättning för rovdjursdödade renar som framgick ur budgetpropositionen och som regeringen förhandlar med EU kommissionen om. Det har rått en viss förvirring om innehållet i detta program. Det finns sedan tidigare en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Sametinget om hur man skall beräkna effekterna för renarna av förekomsten av rovdjur. Kan jordbruksministern redovisa vilket underlaget är för förhandlingarna om programmet? Får vi veta litet grand om hur det kommer att se ut?
Fru talman! Avsikten med det program som vi nu inom ramen för vårt miljöstöd vänder oss till EU kommissionen för att diskutera ersättning för är givetvis att det skall bygga på den tidigare i Sverige framförhandlade tanken om hur ersättningar för rovdjursrivna renar skall fördelas. Det finns ingen tanke på att förändra den grunden. Det är den tidigare överenskommelsen som ligger till grund för programmet.
Fru talman! Jag tackar för det förtydligandet. Det har varit en viss oklarhet om ifall det är den överenskommelsen som ligger till grund för programmet. Jag har en följdfråga. Regeringen förutsätter att detta skall rymmas inom en ram av ungefär 30 miljoner. Med den nuvarande förekomsten av rovdjur skulle det antingen innebära att summan inte räcker till, eller också att skyddsjakt på rovdjur kommer att krävas för att överenskommelsen skall kunna följas.
Fru talman! Bedömningen är att det belopp som Sverige nu dels ansöker om EU-medel för, dels finansierar självt, skall räcka för att täcka de ambitioner som finns inom rovdjurspolitiken. Givetvis måste man följa utvecklingen och fortsätta att föra diskussioner. Det finns två medel som vi kan använda. Det ena är att bevilja ersättning för rovdjursrivna renar. Det andra är att tillåta skyddsjakt. Båda metoderna måste givetvis användas även i framtiden i syfte att nå målet för den rovdjurspolitik vi har.
Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksministern. Den härrör sig från uppgifter jag har fått från pressen. Är det riktigt att det tidigare omdiskuterade förslaget om s.k. mörtskatt, eller allmän fiskevårdsavgift, är på väg tillbaka?
Fru talman! Det tidigare diskuterade förslaget om fiskevårdsavgift är inte på väg tillbaka. Däremot för vi på departementet, liksom i samhället i övrigt, en diskussion om hur vi skall kunna uppnå en hög nivå för fiskevården. Det finns ett mycket stort intresse för detta, motiverat framför allt av arbetet för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i våra sjöar och vattendrag. De åtgärder som behöver vidtas är inte gratis. De finns som bekant inga gratis luncher. Vill vi ha en fiskevård på en hög nivå måste den finansieras på något sätt. Det arbete vi nu håller på med handlar alltså om hur vi skall bedriva denna fiskevård och hur den skall finansieras. Men det gamla förslaget om fiskevårdsavgift är inte aktuellt.
Fru talman! Kan jordbruksministern försäkra att en stor mängd ungdomar, och även äldre, kommer att undgå den här avgiften så att de i praktiken inte blir lagbrytare om de fiskar någon gång ibland på sommarhalvåret?
Fru talman! Fiske är ett mycket betydelsefullt fritidsintresse i vårt land. Vid undersökningar är det 2,2 miljoner av oss i det här landet säger att vi någon gång fiskar. Det är 900 000 som säger att det är en av de viktigaste fritidssysselsättningarna. Vår avsikt är givetvis att det skall vara fullt möjligt för unga, gamla, män och kvinnor att ägna sig åt detta fritidsintresse. Men det är också vår avsikt att lägga fram ett förslag som möjliggör en fiskevård med en hög ambitionsnivå i syfte att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Vi är övertygade om dessa både ambitioner går att förena.
Fru talman! Som bohuslänning skulle jag kanske prata fiske, men min fråga gäller industri och näringspolitik. I min hemkommun Uddevalla hade vi i samband med att vi drabbades av en varvsnedläggelse konstruktiva samtal där bl.a. förre näringsministern Thage G Peterson medverkade. Nu har vi en hel del diskussioner, bl.a. om utlandsetableringar till Uddevalla. Ett av de problem som kommunfolk upplever är att man ser hinder i stället för möjligheter när man resonerar inom byråkratin. Detta sker med utgångspunkt i olika EU-regler och annat. Därför undrar jag om näringsministern är beredd att se på möjligheterna att etablera utlandsverksamhet på industriområdet i t.ex. Uddevalla och medverka till att undanröja hinder i stället för att se alla problem.
Fru talman! Lennart Nilsson ställde en fråga som kan besvaras på litet olika sätt. Jag skall börja med det sätt som jag tycker är offensivt. Sverige behöver satsa mer kraftfullt på att försöka få utländska företag att investera i Sverige. Vi har en ganska väl utbyggd organisation som jobbar med att förmå svenska företag att sälja varor och tjänster i utlandet. Vi har en mer blygsam organisation som jobbar med att förmå utländska företag att investera i Sverige. Där behöver vi göra mer. Det betyder inte att vi skall konkurrera med omfattande statligt stöd för att den vägen få investeringar att komma till oss. Det används i de länder där det finns en svag industriproduktion med lågt förädlingsvärde. Jag tror att vi skall locka med kunnande och kompetens i första hand. Det är det ena sättet att svara. Det andra är att säga att företagsstödet är avgränsat till det regionalpolitiska stödet. Det är ett begränsat belopp som riksdagen har tagit undan att användas till de hårdast utsatta regionerna. Ibland möter jag ett slags avundsjuka från de regioner som inte tillhör stödområdet över att man inte är med där. Det är ingen glädje att få tillhöra dem som har det sämst. Stödet finns där just för att de skall få det bättre. Nu förändras ju detta över tiden. Vid årsskiftet skall regeringen pröva vilka områden som skall ha tillfälligt stöd. Jag vill inte nu gå in på vilka det kan bli.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att man naturligtvis inte skall gå in med omfattande statligt stöd. När människor i kommunerna resonerar med dem som har hand om dessa verksamheter upplever många att de ser murar och hinder i stället för att titta på vad det finns för möjligheter. Det var utifrån den utgångspunkten som jag frågade Anders Sundström om han som politiskt ansvarig är villig att medverka till att det i alla fall kan föras vettiga samtal mellan olika parter när man resonerar om så viktiga frågor som utlandsetableringar.
Fru talman! Det är naturligtvis min ambition att det skall vara så. Vi skall vara mer offensiva när det gäller att få till oss investeringar på samma sätt som vi är aktiva när det gäller att exportera varor och tjänster. Jag möter ofta den fråga som Lennart Nilsson ställer fast i en annan form, nämligen att hela Sverige skall få möjligheter att ge subventioner. Det är ingen lyckosam väg att industrialisera Sverige på. Vi skall inte konkurrera med ett antal fattiga länder om industrietableringar.
Jag vill informera kammarens ledamöter om att vi har det norska stortingets president bland åhörarna till frågestunden i dag. Jag hälsar Kirsti Kolle Grøndahl och hennes delegation hjärtligt välkomna.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till socialförsäkringsministern. Jag hoppas att jag inte bryter mot grundlagen på den punkten. Det gäller en intervju, med socialförsäkringsministerns statssekreterare, som jag nyligen läste i tidningen. Han berättade att det skulle hända stora saker på socialförsäkringsområdet. Det skall bli spännande att få ta del av detta. Vidare beklagade han att man hade ordnat ett system som innebär att sjukförsäkringen går med 18-19 miljarder i överskott. Min första fråga är om socialförsäkringsministern delar sin statssekreterares uppfattning. Om hon gör det, är min andra fråga om hon därmed bekräftar att det var ett ganska dumt beslut som den socialdemokratiska regeringen fattade hösten 1994 när den avskaffade avgiften till arbetslöshetsförsäkringen och höjde den till den sjukförsäkring som redan då gick ihop.
Fru talman! En av uppgifterna i det arbete som nu skall ske i Socialdepartementet för att ta fram ett förslag till en ny sjukförsäkring är självfallet att se över sambandet mellan avgifter och förmåner. Det ligger i det arbetet. Med det stora budgetunderskott som vi har haft att hantera kan dessa pengar inte betraktas som ett överskott. De har bl.a. tagits i anspråk för att finansiera andra delar av vårt sociala trygghetssystem som vi inte har klarat av att finansiera fullt ut.
Fru talman! Det låter utmärkt att det skall bli ett större samband mellan avgifter och förmåner. Min fråga gällde inte riktigt om pengarna använts till något vettigt. Jag hoppades att så var fallet. Jag utgick kanske t.o.m. ifrån att de inte slarvades bort. Min fråga var om det var klokt att flytta en avgift från en försäkring som gick med underskott för att finansiera en försäkring som gick med överskott för att två år senare säga att man skall ändra tillbaka.
Fru talman! Som Bo Könberg vet har ju de offentliga finanserna befunnit sig i ett mycket svårt läge. Därför har naturligtvis de här pengarna tagits i anspråk på det mest förnuftiga sättet, nämligen för att så småningom vinna en bättre balans i statens budget. Jag vill på nytt betona att avsikten i det här beredningsarbetet är att få en större överensstämmelse mellan avgifter och förmåner.
Fru talman! Jag vill också ställa en fråga till Maj Inger Klingvall. Den gäller småföretagares möjligheter att försäkra sig för kostnader på grund av sjuklönen. Den kommer ju nu att förlängas med två veckor. När man tittar på utfallet av småföretag som vill försäkra sig, men som kanske inte har råd, kan man se att det är en minskad skara. Jag undrar om socialförsäkringsministern är beredd att se över premiesättningen för att ge småföretagare möjlighet att få den här försäkringen som är nödvändig om de skall våga anställa fler i sitt företag.
Fru talman! I den proposition som precis nu har behandlats i socialförsäkringsutskottet försökte vi hitta en förbättring genom att öka basbeloppet. Jag vet att utskottet har lagt på ytterligare också. Nu kommer man att kunna försäkra sig upp till en omsättning på 130 basbelopp. Jag tror att det ungefär motsvarar ett småföretag med cirka fem anställda. Det är ju ett sätt att stärka småföretagarnas möjligheter. Sedan får vi naturligtvis se hur detta faller ut.
Fru talman! Det är riktigt och bra, men det hjälper inte den lille företagare som, om han inte får fullständig kompensation i form av en arbetsgivaravgiftssänkning, anser att premien blir för hög och att han då inte vill använda sig av möjligheten att försäkra sig i försäkringskassan. Den frågan är inte löst med detta. Min fråga är om socialförsäkringsministern är beredd att titta närmare på konsekvenserna av detta och att sedan dra slutsatser av det.
Fru talman! Det är viktigt att tillägga att det också finns ett förslag om en sänkning av socialavgifterna som framför allt kommer att gynna dem som har mycket få anställda. Jag vill upprepa att det är viktigt att följa upp vilka effekter detta får.
Värderade talman! Jag förmodar att statsråden när de förbereder sig för att gå hit undrar vilka frågor som kommer att ställas. Jag tror att kulturminister Marita Ulvskog har tänkt att någon nog kommer att fråga om flyttningen av museerna från Stockholm till Göteborg. För att glädja kulturministern med att eventuell förberedelsemöda inte varit obefogad skall jag ställa en fråga om detta. Många har undrat över bakgrunden till detta förslag, och vi skulle bli väldigt glada om kulturministern kunde säga någonting som förklaring till det för oss så oförklarliga förslaget. Det kan ju finnas någon poäng som inte har nått fram och som kan skapa en väldig uppslutning kring kulturministerns idé. Än så länge har ingen hört någonting sådant, men nu finns det en chans.
Fru talman! Jag tackar för denna fråga. Särskilt från en person med Carl-Johan Wilsons dialekt tar jag emot den frågan med stor tacksamhet. Jag tror att det finns en konflikt här. Det finns en upprördhet över att kulturpropositionen innehåller detta förslag, som innebär en förändring av den relation som råder i dag, där 82 % av de statliga medlen till musieverksamhet går till Stockholm och 18 % går till övriga landet. Men det är ändå inte regionalpolitiska motiv som är det viktiga bakom förslaget utan kulturpolitiska motiv. Vi vill skapa en helt ny museiverksamhet i Göteborg och dessutom göra det nya museet till ett central och ansvarsmuseum. Jag anser inte att kulturpropositionen i varje detalj skall lägga fram allting vad gäller lokal, föremålsflyttning osv., och propositionen innehåller därför ett förslag om tillsättande av en organisationskommitté som skall arbeta med dessa frågor. Jag befinner mig då i något av ett dilemma. Skall jag redovisa mina visioner och mina förslag kring detta och därmed förekomma organisationskommittén? Mitt svar på den frågan är nej. Däremot ser jag framför mig ett museum som arbetar tvärvetenskapligt, som öppnar för en helt ny publik och som använder informationsteknologi och en ny presentation för att göra detta museum tillgängligt för en helt ny publik. För detta behöver man inte flytta vartenda föremål från Stockholm utan kan använda en ny visualisering av det som vanligtvis visas på museer och binda ihop detta på ett väldigt spännande sätt.
Värderade talman! Det här var i och för sig intressant, men om det som står i kulturpropositionen inte innehåller det som vi skall fatta beslut om, är det bättre att dra tillbaka den och komma med nya förslag. När vi skall behandla detta i kulturutskottet måste vi ju tro att det är en flyttning på gång. Det sagda var mycket intressant och gör det enkelt för oss. Vi kan avslå propositionen och vänta på den utredning som kulturministern vill ha. Jag tackar också för kommentaren om min dialekt. Om man låter som jag är man född i Jönköping.

Fru talman! Jag förstår av detta resonemang att inte alla föremål behöver flyttas utan att man kan använda andra metoder och hjälpmedel för att få till stånd museet i Göteborg. Min fråga i anslutning till det här rör den organisationskommitté som Marita Ulvskog här har talat om. Det står i propositionen inte mycket om vad organisationskommittén skall göra, om vilka som skall ingå i den eller om vilka direktiv som skall utfärdas. Jag anser att det vore viktigt att de berörda museerna både i Stockholm och i Göteborg, om en sådan här organisationskommitté skall komma till stånd, får ingå i det här arbetet. Jag undrar om Marita Ulvskog delar min uppfattning.
Fru talman! På den första frågan vill jag säga att det handlar om att flytta tre museer till Göteborg och lägga samman deras verksamhet med det befintliga etnografiska museet där. Det behöver inte betyda att vartenda föremål flyttas från Stockholm till Göteborg. Det behöver dessutom inte betyda att det inte kan finnas någon form av verksamhet i Stockholm. Ett centralmuseum i Göteborg har självfallet ansvar också för Stockholmspubliken och för publiken i övriga landet. Dessutom är det så med modern museiverksamhet att man inte har möjlighet att visa alla föremål. Man väljer andra tekniker för att göra det. Det viktiga är att man vet vilka föremål man har och var de finns, så att man vid behov kan plocka fram dem. Det kan dessutom finnas donationsbestämmelser och annat som gör att en del föremål måste bli kvar. Men detta får organisationskommittén utreda i detalj. Jag hoppas kunna tillsätta organisationskommittén inom de allra närmaste veckorna och därmed ge klarhet på just de punkter som Charlotta Bjälkebring efterlyser.
Fru talman! Jag tycker att debatten nu blir ännu mer förvirrad. Hade det inte varit bättre att först bereda ärendet i den vanliga demokratiska processen och sedan fundera över vad man skall lägga fram i en proposition, snarare än att som nu lägga fram denna först och säga att det sedan skall tillsättas en kommitté. Nu vet inte jag vilka delar som kommittén kommer att behandla och vilka delar som vi i kulturutskottet kommer att kunna behandla. Jag och Miljöpartiet stöder t.ex. att Göteborgs etnografiska museum får ett nationellt uppdrag och att det får sektorsansvar för den etnografiska verksamheten vid Folkets museum i Jag vet inte om vi kommer att kunna fatta ett sådant beslut i kulturutskottet. Jag vore glad om jag kunde få klarhet i den frågan.
Fru talman! Ewa Larsson beskriver den konflikt som det handlar om. Hon vill att vi redan i propositionen i detelj skall föreskriva precis hur varenda lokalfråga, personalfråga och föremålsflyttningsfråga skall organiseras. Jag anser att det bör göras i annan form. Däremot kan regeringen inte vara oförhindrad att lägga fram förslag som vi tror kan vara av stor kulturpolitisk betydelse och som kan förändra och påverka hela det svenska museilivet, som präglas av alldeles för mycket av revirtänkande. Jag tror att sammanföringen av de etnografiska samlingarna i Stockholm och i Göteborg plus att man får till den tvärvetenskapliga aspekten med Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet kommer att ge oss en ny och dynamisk museiverksamhet. Detta har Ewa Larsson redan dömt ut som ett ovanligt korkat förslag. Jag tycker att det säger mer om Ewa Larsson än om detta förslag.
Fru talman! Jag och mitt parti avvisar bestämt att flytta tre museer från Stockholm. Vi tycker att det var väldigt dumt att lägga fram ett sådant förslag när det inte var berett. Vi föredrar att saker och ting först bereds i den parlamentariska processen. Kulturministern refererar mig, och då refererar jag kulturministern, som har sagt att när vissa partier får reda på litet mer om vad vi egentligen har tänkt oss kommer de nog att ändra sig. Jag undrar vilken ny information som kulturministern har att komma med och om det bara är vissa partier som får den eller om alla partier kommer att få tillgång till den.
Fru talman! Jag informerar gärna Miljöpartiet mer om dessa tankar än vad jag hinner göra på några sekunder från denna talarstol. Jag har samtidigt uppfattat att Ewa Larsson inte berörs av det faktum att 82 % av de statliga museiresurserna är förlagda till Stockholm. När Miljöpartiet talar om decentralisering är det alltså bara ord utan minsta vilja till handling. Men Ewa Larsson är välkommen till Kulturdepartementet, så skall jag berätta mer.
Fru talman! För Miljöpartiet innebär decentraliseringspolitik att öka tillgängligheten för hela landet. Finns det pengar till museer vill vi att hela landet får ta del av de medlen, inte att man fortsätter med 60 talets flyttlasspolitik och skeppar ned allt som verkar utländskt till Göteborg.
Fru talman! Jag häpnar! Här handlar det om att flytta 3 av de ca 60 museer som finns i Stockholmsområdet, av vilka 27 är statligt finansierade. Detta vill Ewa Larsson framställa som en enorm flyttningsprocedur. Jag har försökt att förklara att det inte handlar om att flytta vartenda föremål. Organisationskommittén kommer, naturligtvis i samarbete med befintliga museer i Stockholm och Göteborg och med personal, att skapa förutsättningar för att också ha kvar en viss verksamhet - en viss säger jag - eftersom det finns en publik även här. Men framför allt skall museet också vara ett ansvars och centralmuseum för hela landet. Återigen: Man kan snacka mycket om regionalpolitik. Men när det sedan kommer till handling - då viker alltid Miljöpartiet.
Fru talman! Det är riktigt att organisationskommittén inte skall bestämma huruvida man skall flytta eller inte. Det står klart i propositionen att riksdagen skall ta ställning till att alltihop sammanförs till Göteborg. Men nu är det så att när förslag skall beredas har vi ett beredningstvång. Regeringen är skyldig att bereda förslag som kommer till riksdagen. Man skall inte behöva springa till departementet och ställa sig i kö för ett personligt samtal med statsrådet för att få reda på grunderna för förslagen. I den här tjocka propositionen är de presenterade på en sida. När Marita Ulvskog tillfrågas av medierna säger hon att hon har hemliga beredningskanaler. Hon har talat med folk som hon uppskattar. Men hon vill inte tala om för svenska folket vilka de är, vad de har sagt och hur det här skall gå till. Nu vill jag ha en öppen redovisning av hur beredningen av detta ärende har gått till. Regeringen är faktiskt skyldig dels att bereda ärendena, dels att tala om hur det har gått till. Vem, vilka, vad och hur?
Fru talman! Jag har icke konsulterat källor och experter som jag uppskattar. Jag har valt att konsultera experter som kan detta område. Men i den hätska stämning som har skapats har jag valt att vara den som företräder och försvarar detta förslag, eftersom det är jag som har lagt fram det. Jag tänker icke låta dessa enskilda människor löpa gatlopp. Vad gäller beredningsgången har regeringen självfallet möjlighet att lägga fram förslag. Förslaget finns presenterat i kulturpropositionen. Det handlar om att flytta tre museer från Stockholm, att lägga samman dem med det etnografiska museet i Göteborg och att skapa ett världskulturmuseum med centralt ansvar. Birgit Friggebo försöker göra den här frågan till en formalitetsfråga. Organisationskommittén kommer att kunna arbeta brett med att fylla detta förslag med en rad detaljer som riksdagen sedan får ta ställning till igen. Men att vi i regeringen skulle vara förhindrade att lägga fram förslag därför att vi inte har talat med varenda berörd myndighet är helt enkelt inte en korrekt beskrivning.
Fru talman! Vi har en grundlag. Om inte Marita Ulvskog vet det, kan hon fråga konstitutionsutskottets förre ordförande som sitter näst intill henne här i kammaren.I grundlagen står det att regeringsärendena skall beredas innan de kommer till riksdagen så att man har ett underlag när man tar ställning till frågan. Regeringen kan inte bara tycka till och säga: Så här skall det vara. Man skall inte behöva gå privat till Marita Ulvskog och fråga vad som egentligen är tanken och bakgrunden. Det går inte heller att säga att jag gör det här till en formalistisk fråga. Detta är grunderna för hur riksdagen öppet skall kunna fatta kvalitativt goda beslut.
Fru talman! Detta ärende är, som jag sade in mitt förra inlägg, självfallet berett enligt konstens alla regler och enligt de regler som gäller för regeringsärenden.

Fru talman! Det är klart att det inte skulle bli en sådan upphetsad stämning i en sådan här fråga om inte många reagerade och tyckte att det som föreslås är bort i tok. Det är litet märkligt att höra kulturministern gång efter annan försvara det som sex av sju partier i riksdagen tar avstånd från och som en rad människor utanför det här huset också har reagerat mycket negativt på. Jag återkommer till det. Har inte kulturministern något förslag på hur man kan lösa den här frågan med den nya moderna IT tekniken som ändå finns till hands? Hon var ju inne på att det går att ordna museal verksamhet mellan Stockholm och Göteborg med hjälp av den.
Fru talman! Jag kan konstatera att det är Stockholmsbänken som agerar mest i den här frågan, och jag tycker det är bedrövligt. Det finns alldeles för många regionala skyttegravar bl.a. på kulturpolitikens område. Här handlar det om att göra en mycket blygsam omfördelning av de statliga resurserna på museiområdet. Men framför allt handlar det om att göra något som skulle kunna vara en kulturpolitisk injektion för museilivet. Henrik Järrel talar om att en rad människor skulle ha reagerat negativt. Att de anställda på berörda museer reagerar negativt har jag full förståelse för. Men i övrigt handlar det om en egocentricitet som är rent omåttlig. Den mycket starka positiva opinion som jag har mött långt utanför Göteborg når inte fram. Det tycker jag är ett allvarligt demokratiskt problem. Det är minst lika allvarligt som de problem som ni vill måla upp. Jag vill återigen säga att IT-tekniken kommer att vara en mycket viktig del av uppbyggnaden av detta nya centralmuseum. Jag har gott hopp om att jag kommer att få stöd för det från andra kloka personer i riksdagen.

Fru talman! Eftersom kulturministern nämnde Stockholmsbänken tänkte jag att det kanske kunde vara lämpligt att någon från Göteborgsbänken också sade någonting. Den enormt sneda fördelningen gäller ju inte bara på museiområdet. Den gäller hela kulturområdet. När jag försöker räkna på kulturpropositionen som helhet ser jag att den inte innebär att man på något sätt bryter det mönstret. Det är något som oroar mig. Det fanns ett förslag från Kulturutredningen som handlade om ett ökat regionalt ansvar för Dramaten och Operan i Stockholm och om att de pengarna i stället skulle omfördelas ute i landet. Jag skulle vilja vidga frågan litet grand och fråga kulturministern: Känner inte kulturministern en oro för att snedfördelningen inte bryts på andra områden?
Herr talman! Jag bor i Skinnskatteberg i Bergslagen, inte i Stockholm. Där jag bor är det lika många som det är i Stockholm som är djupt upprörda över hanteringen av förslaget att flytta tre museer med utomeuropeisk kultur från huvudstaden utan att förankra beslutet hos respektive museum och, som det faktiskt verkar, utan att veta riktigt vad man gör. Jag känner bäst till Östasiatiska museet. Det har en inriktning på bl.a. forskning, knuten till Stockholms universitet. Detta är otroligt viktigt, inte bara för dem som studerar på universitetet. Det finns också många i Asien som känner till museet. Jag vill fråga Marita Ulvskog: Var går gränsen för ministerstyre? Här har samtliga oppositionspartier motionerat mot förslaget. Ändå vidhåller Marita Ulvskog att förslaget skall drivas igenom och att den kommitté som skall planera det här skall tillsättas nu.
Fru talman! Jag skall börja med Johan Lönnroths litet vidare fråga om det regionala ansvaret. Man kan säga att det finns en viss tyngdpunktsförskjutning i kulturpropositionen till regioner utanför Storstockholmsområdet. Men på sikt måste vi naturligtvis göra mycket mer. Det finns en ojämlikhet som egentligen går utöver den tillåtna gränsen. Jag har gott hopp om att långsiktigt kunna göra något åt det. Däremot delar jag inte uppfattningen om Dramaten och Operan. Jag tycker att de skall vara nationalscener och motorer för kulturlivet i hela landet. Det är klart att huvudstaden alltid kommer att, och skall, vara gynnad jämfört med övriga landet. Men det kan inte handla om den snedfördelning som jag har beskrivit på museiområdet. Det finns också andra områden där det återstår mycket att göra. Jag hoppas att Kulturåret 1998 kan vrida utvecklingen litet mera i riktning mot regional rättvisa. Jag har förstått att Karin Falkmer förra veckan i denna kammare påstod att Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd skulle vara hotad om vi flyttade de tre aktuella museerna till Göteborg. Det tycker jag räcker som introduktion till de ståndpunkter som hon för fram. Det är alltså en helt vettlös debatt och debatton som bl.a. Karin Falkmer varit med om att skapa. Jag undrar vilka kretsar i Skinnskatteberg hon rör sig i när hon kan få fram en sådan opinionsbild som hon redovisar. I enlighet med alla regler som gäller för beredning av regeringsförslag har detta till punkt och pricka följts. Det har redovisats i kulturpropositionen, och en organisationskommitté skall tillsättas. Där skall varje detalj utmejslas i samverkan med så många som möjligt.

Fru talman! Med risk för att bli brännmärkt dristar jag mig att yttra mig i frågan - jag bor nämligen i Stockholm. Jag hade inte alls tänkt yttra mig i sakfrågan. Men när den nu faktiskt vidgats till att vara en demokratisk fråga undrar jag om inte statsrådet blandar ihop sin tidigare roll som journalist och sin nuvarande roll som statsråd. Statsrådet börjar ju nu hänvisa till något som närmast kan liknas vid meddelarskyddet. Vi har en offentlighetsprincip som berör våra departement bl.a. I den här frågan har vi alltså rätt att få reda på vilka som ingått i beredningen, i detalj hur ärendet förberetts osv. Jag vill hävda att det råder ett demokratiskt underskott i den här frågan.
Fru talman! Jag tycker nog inte att det är riksdagspartiernas företrädare som angett tonen i den här debatten. Snarare är det kulturministern som angett en ton som i alla fall föranlett mig som ickestockholmare, men som sittande på Stockholms läns bänk, att yttra mig. Det är inte stockholmarna som har drivit den här frågan, utan samtliga partier har yrkat avslag på detta - kanske med litet olika motiv eller litet olika anledningar till det hela. Trots allt är det ändå så att riksdagens partier har yrkat avslag. Jag tycker att kulturministern i det här läget borde ange en annan ton. Jag tycker emellertid om det första, att vi kunde bli inbjudna till en diskussion. Det är nödvändigt i detta läge. Men det finns kanske andra regionalpolitiska eller kulturpolitiska satsningar som skulle vara betydligt bättre än just den här satsningen - om det nu finns pengar att satsa i landets olika delar.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att jag har besvarat de frågor som ställts till mig. De mycket känslomättade och partipolitiskt vinklade inlägg som frågarna har valt att göra väljer jag att inte kommentera. Jag har enligt alla regler som gäller på detta område lagt fram ett förslag som partierna har motionerat på. Hur det går i slutändan den 19 december, då beslut skall fattas, återstår att se.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsministern. Höjda elskatter och kärnkraftsavvecklingen hotar den elintensiva basindustrin. Enbart för Ortvikens Pappersbruk innebär genomförda och aviserade elskattehöjningar ökade kostnader med 60 kr per kubikmeter massaved. Detta hotar att slå ut viktiga delar av skogsindustrin och att förstöra försörjningen för många små skogsägare, inte minst i Norrlands inland.
Fru talman! När det gäller skogsindustrin, som Ola Karlsson anknöt till, är det viktigaste vi gjort att vi under de här två åren har gett oss på budgetunderskottet och inflationen. Skogsindustrin är en kapitalintensiv industri. Vi har mycket framgångsrikt drivit ned räntorna. Räntekostnaden, kapitalkostnaden, är mycket större än någon annan kostnad i skogsindustrin. Det är det första vi har gjort något åt. Det har varit ett både tungt och svårt jobb, och många har fått vara med och dra det lasset. Vad gäller energin ligger nu på riksdagens bord ett förslag som innebär att vi för 1997 genomför en förändring så till vida att den proklamerade produktionsskattehöjningen inte genomförs. I stället läggs den ut som en konsumtionsskatt. Dessutom ändrar vi vattenkraftsskatten så att vi går från en produktionsskatt till en fastighetsskatt; detta för att göra det möjligt för kraftindustrin att ha ett mera differentierat pris så att man kan möta kunder med svag betalningsförmåga och som ligger nära kraftverken på ett sådant sätt att de kan klara sin försörjning. Jag vill påstå att regeringen har gjort ofantligt mycket just för den kapitalintensiva industrin när det gäller energin och framför allt när det gäller kostnaden för kapital. Vi känner oss stolta över det vi där har gjort.
Fru talman! Ungefär 6 miljoner kubikmeter massaved förädlas varje år i de riktigt energikrävande pappers och massaprocesserna - processer som kräver mer än 2 000 kilowattimmar per ton massa. Om man slår undan benen på en industri som kräver 6 miljoner kubikmeter massaved hotas virkesbalansen. Då riskerar man att Norrlands inland väster om Inlandsbanan blir ekonomiska impediment. Avser näringsministern att göra något för att undvika att benen slås undan på det sätt som jag här nämnt?
Fru talman! Jag svarar ännu en gång: Då det gäller energiskatterna ligger just nu på riksdagens bord förslag till en förändring av produktionsskatterna. Vi lyfter av den produktionsskattehöjning som var planerad för 1997 för att i stället lägga den på konsumenterna. Vi har gjort en förändring av vattenkraftsskatten från en produktionsskatt till en fastighetsskatt, just för att möta det som Ove Karlsson tar upp - nämligen för att få en mera flexibel prissättning i syfte att klara dem som har den svagaste betalningsförmågan. Vidare har vi kraftigt fått ned inflationen liksom priset på kapital, som är den stora kostnaden för vår basindustri.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern: Hur ser försvarsministern på de synpunkter angående Sveriges förhållande till NATO som de senaste dagarna framförts av Folkpartiets partiledare, och vilken betydelse har det för vår säkerhetspolitik?
Fru talman! Otydlighet och slarviga uttalanden är naturligtvis farligt när det gäller säkerhetspolitiken. Säkerhetspolitiken måste präglas av fasthet. Givetvis är det olyckligt om ett riksdagsparti ibland talar om en förestående NATO-anslutning och ibland säger att en sådan ligger ett antal år framöver. Uttalanden om att Sveriges försvar bygger på hjälp utifrån anser jag också vara en form av farliga uttalanden. Det skapar oklarhet om vår vilja och förmåga att försvara oss. Sverige är, och skall förbli, ett militäralliansfritt land. Vi utlovar inga försvars och säkerhetspolitiska förpliktelser, och vi kräver inte heller några. Därför har vi i Sverige ett starkt och modernt militärt försvar, och vi skall fortsätta att ha ett starkt och modernt försvar. För mindre än ett år sedan, fru talman, bekräftade en enig riksdag Sveriges militära alliansfrihet. Man bekräftade att det fanns ingen avsikt att gå med i NATO. Bakom detta står, enligt många opinionsundersökningar, 70 % av svenska folket. Det är som militärt alliansfritt land och som medlem i EU som Sverige är med och formar ett nytt Europa med gemensam säkerhet som ledstjärna. Alla uttalanden som präglas av luddighet och pladdrighet är alltså oerhört farliga och skapar bara osäkerhet och oro om Sveriges säkerhetspolitiska riktning.

Fru talman! Jag håller med försvarsministern om att det måste vara fasthet i besluten. Det föranleder mig att fråga vart regeringen är på väg när det gäller Just nu pågår det en militär övning inom ramen för förband för första gången skall ledas av en svensk officer. I förra veckan var VEU:s politiska utskott här för att ha sitt sammanträde, trots att Sverige har valt att endast vara observatör. Är det inte så att även regeringen, liksom Folkpartiet, är på glid i försvarsfrågan?
Fru talman! Frågan härrör direkt av Birgitta Gidbloms fråga. Däremot tror jag att det är statsrådet Leif Pagrotsky som skall svara på vad medlemskap i NATO betyder för vår restriktiva vapenexportpolitik.
Jag har medgivit frågor till försvarsministern här och nu.
Fru talman! Jag tycker att det skulle vara intressant att i detta sammanhang höra hur försvarsministern ser på det svenska förslaget under den pågående regeringskonferensen i EU att EU skall få militär kapacitet och kunna ge sig ut på militär krishantering runt om i världen. Är det också ett uttryck för en solklar neutralitetslinje?
Fru talman! Mitt svar till Marianne Samuelsson är klart nej. Självfallet är regeringen inte på glid när det gäller säkerhetspolitiken. För ett år sedan var riksdagen enig om att Sverige skall hålla fast vid den militära alliansfriheten. Riksdagen var enig om detta. Men att Sverige är militärt alliansfritt hindrar oss inte ett enda dugg från att arbeta för fred och säkerhet i Europa och delta i arbetet för att bygga upp en ny säkerhetsarkitektur i Europa. Det är därför vi är verksamma i Partnerskap för fred, som jag ser som en av de viktigaste organisationerna för Sverige att vara väldigt aktiv i. Nästa år har vi inbjudit till tre övningar på svensk mark och svenskt vatten - svenskt territorium - inom Partnerskap för fred. Av samma skäl är vi observatörer av Västeuropeiska unionen. Vi ansluter oss till de s.k. Petersberguppgifterna, som innebär deltagande i fredsfrämjande verksamhet och humanitära organisationer. Att vi är militärt alliansfria betyder inte att vi isolerar oss. Tvärtom har vi fått uppskattning från alla, nu senast från USA:s försvarsminister, för att vi deltar i det säkerhetsfrämjande arbetet i Europa. Till Karin Olsson vill jag säga att vi inte behöver grubbla på vapenlagstiftningen eftersom vi inte avser att gå med i NATO. När det gäller EU och EU:s diskussion inom den pågående regeringskonferensen om att bygga upp ett eget försvarssystem hänvisar jag till den vetorätt som Sverige har. Jag hänvisar också till Sveriges uttalade vilja att i EU, med EU som hävstång, arbeta för fred och säkerhet i Europa. Det går, fru talman, att skapa ett säkerhetssystem i Europa utan att alla europeiska länder blir medlemmar i NATO eller i VEU. Den svenska linjen är att inte dra upp nya skiljelinjer i Europa. Ryssland måste integreras. Sverige är öppet för att delta i arbetet ute i Europa. Men vi måste vara kristallklara, som statsministern sade i gårdagens partiledardebatt, i våra uttalanden om våra avsikter så att det inte blir flummiga formuleringar som skapar otrygghet för Sverige.

Fru talman! Den 5 oktober hölls ett extra möte med Europeiska rådet i Dublin. Sverige representerades av mig och statssekreterare Gunnar Lund. Redan vid toppmötet i Florens i juni förutsågs att ett extra möte under hösten skulle bli nödvändigt. Det uttalade syftet med det extra mötet var att söka ge en politisk impuls till regeringskonferensen för att lyfta fram prioriteringar och för att skynda på processen, och för att slå fast målsättningen att konferensen skall vara klar till EU:s toppmöte i Amsterdam i juni 1997. Den enkla och kortfattade sammanfattningen från mötet i Dublin är att vi har givit en sådan impuls. Det råder stor enighet om att substansfrågorna skall prioriteras. Först skall enhet nås om dem. Sedan skall vi gripa oss an de institutionella frågorna. Arbetstempot i regeringskonferensen är gott. Ordförandeskapet bedömer att ett nytt fördragsutkast kommer att kunna presenteras i tid till det ordinarie mötet med Europeiska rådet i Dublin i december. Det är i dag stor enighet mellan medlemsländerna om behovet att nå ett avslut i regeringskonferensen till nästa sommar. Detta är i enlighet med svenska intressen. Vi har drivit frågan om unionens utvidgning mycket hårt. Utvidgningen är tidsmässigt knuten till att regeringskonferensen blir klar. Det intressanta med Dublinmötet är inte bara denna avsiktsförklaring när det gäller tidtabellen för regeringskonferensen. Det intressanta är att de sakfrågor vi diskuterade så väl stämmer med svenska intressen. Fru talman! Detta är den övergripande sammanfattningen av mötet. Jag vill nu gå in något mer i detalj. Dublinmötet ledde inte, som de ordinarie toppmötena, till några skrivna slutsatser. Det var helt i enlighet med planen. Mötet var av informell karaktär och hade ingen fast dagordning - detta just för att ge statsoch regeringscheferna tillfälle till en så bred diskussion som möjligt på en begränsad tid utan att tyngas av de förhandlingar om slutsatser som äger rum under ett vanligt toppmöte. Det irländska ordförandeskapet höll en presskonferens vid mötets slut, där ordföranden muntligt redovisade hur mötet förlupit. Denna sammanfattning har vi all anledning att vara nöjda med. Den irländske premiärministern Bruton sade i sammanfattningen bl.a.: Regeringskonferensen är till för att förbereda unionen för utvidgningen. Det var det första. Det andra var att konferensen även i fortsättningen skall ha en bred dagordning. Det är viktigt, för det handlar inte bara om institutionsfrågorna. Det tredje var att sakfrågorna kommer först - substansen - och därefter de institutionella förändringarna. Det var Låt oss börja med utvidgningen. Det var en allvarlig och viktig debatt om den saken. Jag hade redan före mötet sammanfattat den svenska regeringens syn på utvidgningens centrala roll. Det finns i den allmänna debatten ibland en uppfattning att vi skulle stå relativt ensamma i denna vår uppfattning. En av de många signaler om att så inte är fallet är att Tysklands kansler under mötet sade att utvidgningen är en historisk uppgift för Europeiska unionen. Ju fler som säger detta, och ju fler som inser detta, desto bättre för Utvidgningen gör också vissa av regeringskonferensens mera komplicerade ämnen begripliga. Det är lätt att inse att EU måste anpassas till nya förhållanden när det nu står tolv nya länder i kö för medlemskap. Även om alla dessa länder inte kommer att bli medlemmar vid samma tillfälle, innebär utvidgningen självklara krav på effektivisering av beslutsfattandet. Det är genom den kopplingen som frågan om förändring av institutionerna kan göras giltig för medborgarna. En utvidgning av EU kräver alltså förändringar i institutionerna. Men institutionernas förändring kan inte motiveras om man inte också har en saklig förändring av EU, alltså en utvidgning. De som vill förändring av institutionerna måste inse att det i sin tur måste baseras på en utvidgning. De som vill en utvidgning måste förstå att institutionerna behöver förändras. Denna dubbla koppling är politiskt oerhört viktig att göra. Framgång på sysselsättningsområdet var någonting som för ett år sedan bland många i Sverige ansågs som en hopplös tanke. Men nu är vi där. Vi ser en utbredd acceptans för det svenska förslaget att föra in ett sysselsättningskapitel i fördraget. Det finns en kvardröjande skepsis hos vissa, men vi har anledning att vara optimistiska. Den exakta utformningen i sluttexten är naturligtvis inte klar. Sverige har lagt fram ett förslag. Det kommer att vara föremål för förhandling, förmodligen tiden ut för regeringskonferensen. Men vi har satt frågan på dagordningen. Kampen mot arbetslösheten och åtgärder för att trygga sysselsättningen kommer att återfinnas i det nya fördraget. Detta kan jämföras med den något överseende, ibland nästan hånfulla ton och kommentar som ägnades Ingvar Carlssons initiativ när han en gång i tiden tog upp denna fråga. Det var en hopplös tanke, sades det. Nu är vi snart där. Påverkan på politiken i EU får man som resultat av hårt arbete, goda idéer, goda argument och genom att bygga allianser. Vi skall fortsätta att utveckla våra kontakter med de andra medlemsländerna - med partier, politiker, tjänstemän och påtryckargrupper. Det är med detta nätverksarbete - att ständigt utförligt förklara vad vi vill åstadkomma, varför vi vill åstadkomma det och bemöta motargumenten - vi lyckas. Detta återspeglar också hur EU lever i en dialog med sin omvärld. De flesta länder har prövat skilda lösningar. En del har haft framgång, andra har misslyckats. Vi kan lära av varandra. Nu skall vi arbeta tillsammans, koordinera våra ansträngningar, intensifiera vårt erfarenhetsutbyte i strävan mot gemensamma mål. Detta leder inte ensamt till minskad arbetslöshet, men det är en förutsättning för framsteg och en viktig grund för att nå det av oss alla önskade resultatet. Det irländska ordförandeskapet kommer i den period som börjar nu och pågår fram till det andra, ordinarie, toppmötet i december att arbeta fram ett konkret textutkast till det nya fördraget. Detta blir det första sammanhållna fördragsförslaget. Detta första utkast gör det lättare för både allmänhet och politiker att överblicka vad regeringskonferensen egentligen handlar om. Det underlättar debatten och främjar tydligheten. Det är bra. Men förhandlingarna är naturligtvis inte färdiga i och med detta första textförslag. Vi kommer att se flera utkastversioner under månaderna som följer, fram till nästa sommar. Stats och regeringscheferna kommer att fr.o.m. nu vara mer involverade i förhandlingarna än under det inledande skedet av regeringskonferensen. Det var en annan klar signal från Nästa steg är alltså det ordinarie, formella, toppmötet i Dublin i mitten av december. Fru talman! Bland övriga ämnen vid Dublinmötet vill jag nämna följande: Flera regeringschefer i länder som för närvarande inte kvalificerar sig för deltagande i EMU:s tredje steg betonade att deras länder med kraft strävade efter att nå upp till konvergenskriterierna. I övrigt diskuterades inte den ekonomiska och monetära unionen. Men det är slående hur länder som har och har haft en besvärlig statsfinansiell situation för trovärdigheten i sin ekonomiska politik mycket klart och tydligt ansluter sig till konvergenskriterierna. En debatt som vi i Sverige utifrån trovärdighetsperspektivet rimligen har bakom oss just därför att vi har klarat av att hantera våra offentliga finanser. Den aktuella situationen i Mellanöstern togs också upp under Europeiska rådets extramöte. Den diskuterades dels av utrikesministrarna vid deras separata lunch, dels av stats och regeringscheferna under själva mötessessionen. Vi enades om att Irlands utrikesminister Dick Spring, som representant för EU, skulle resa till Mellanöstern för att överlämna ett budskap till parterna från unionen. Detta besök tror jag ägde rum redan dagen efter. Budskapet till parterna är i korthet detta: - Det är av central betydelse för fredsprocessen att samtalen återupptas, och att framsteg sker i genomförandet av de åtgärder om vilka överenskommelse mellan parterna redan finns. - Mötet i Washington var ett viktigt första steg. - Samtalen som börjat i Erez måste på ett målmedvetet sätt leda till verkliga förhandlingar. Det är legitimt att värna om säkerhet, men säkerhet kan inte uppnås med ökat våld. - En varaktig lösning av konflikten kan endast baseras på den av parterna redan accepterade principen om land för fred, och självbestämmande för det palestinska folket. Enbart en rättvis och varaktig fred kan skapa den säkerhet som befolkningen i regionen har rätt att kräva. Utrikesministrarna fick dessutom i uppdrag att vid nästa utrikesministermöte fortsätta diskussionen om en EU-representant för att följa den vidare försoningsprocessen och då särskilt den ekonomiska utvecklingen i Gaza och på Västbanken. Detta, fru talman, var i korthet en rapport från mötet som hölls i Dublin i lördags. Tack!

Fru talman! Det var intressant att få lyssna till statsministerns berättelse.

Det är också särskilt glädjande eftersom det bara är några veckor sedan statsministerns chefsförhandlare och medresenär till Dublin hade svårt att i EU-nämnden klara ut om östutvidgningen verkligen var viktigare än en sysselsättningskommitté inom EU. Vi är i kort sammanfattning, fru talman, mycket glada över den här delen av budskapet. Jag skulle vilja testa om statsministerns förmåga till nytänkande har nått sin gräns i och med uttalandena om Östeuropa eller om det finns möjlighet att komma längre. Då tänker jag på miljöfrågorna. Vi har flera gånger från mitt partis sida och från flertalet partiers sida i riksdagen velat få regeringen att komma fram till ståndpunkten att de ekonomiska styrmedlen för att förbättra vår gemensamma miljö i Europa måste kunna användas utan att ett enstaka land kan lägga in vetorätt. Detta har regeringen riktat ett envetet motstånd mot, och jag tror nästan att det letts av statsministern själv. Nu har danskarna lagt fram ett förslag som innebär att de ekonomiska styrmedlen skulle kunna användas. Det skulle kunna hjälpa miljön i Europa. Det skulle kunna hjälpa det svenska näringslivet, som har en av världens högsta koldioxidskatter. Min fråga till statsministern är om hans kansli och han själv har analyserat det danska förslaget och om han är beredd till nytänkande även på den här punkten.
Fru talman! Herr Könberg är alldeles för vänlig när han beskriver mitt enkla tal i förra veckan som ett uttryck för nytänkande. Det var ingenting annat än en gammal och klassisk socialdemokratisk EU uppfattning, visserligen i litet snyggare förpackning och samlat. Jag tror nog att Bo Könberg skall följa diskussionen litet närmare så ser han ungefär hur positionerna utvecklas. Det var viktigt för mig att stryka under utvidgningen. Budskapet var lika mycket sänt till oss här hemma i Sverige som till våra samvetspartner ute i Europa. Utvidgningen är en historisk möjlighet. Det är självklart att vi skall gå i spetsen i den processen. Den behöver inte ställas mot sysselsättningen. Man klarar att göra två saker samtidigt. Miljöfrågan är en annan av alla dessa målkonflikter som finns i EU-politiken. En målkonflikt är den som Bo Könberg pekar på. En utvidgning leder fram till krav på effektivisering av institutionerna. Det i sin tur kan mycket väl leda fram till en konflikt där små länder får släppa en del av sitt inflytande. Det kan finnas en sådan målkonflikt. Det vet vi inte förrän vi är framme vid förhandlingens slutskede. Ja, vi har hållit emot i miljöfrågan, inte därför att vi vill motverka gemensamma stränga miljöregler, utan därför att de ekonomiska styrmedlen av och till i sammanhanget har varit miljöskatter. När det handlar om skatter är vi oerhört försiktiga med att släppa fram en princip om majoritetsbeslut i EU. Skall vi fatta beslut med majoritet om miljöskatter, då får vi nämligen snart också majoritetsbeslut om exempelvis indirekt beskattning, moms. Och skall vi ha majoritetsbeslut om moms har grunden för den typ av välfärdssamhälle som Sverige representerar i praktiken ryckts undan. Det är alltså egentligen inte miljöfrågan som är hindret, utan det är vår egen beslutanderätt över vårt eget skatteuttag det handlar om. Det är en större och viktigare princip, och då får vi försöka hitta andra framkomstvägar. Finner danskarna sådana framkomstvägar kommer vi inte att stoppa det från Sveriges sida.
Fru talman! Det finns inte så ofta anledning att berömma statsministern och regeringen, så de gånger det gör det vill jag gärna ta dem till vara. Jag tyckte att det fanns en god anledning den här gången, eftersom jag och troligen många andra bedömare gjorde analysen att det faktiskt var nytänkande på den centrala punkten att en utvidgning kommer att kräva förändringar som vi kanske inte är överens om i alla delar. Men jag kan ju inte hindra statsministern från att värja sig mot beröm om han nu vill göra det. Frågan om de ekonomiska styrmedlen har vi diskuterat flera gånger. Jag hade nog trott att det skulle ske någonting medan månaderna gick, dvs. att man från regeringens och statsministerns sida tog sig samman och försökte klara den här målkonflikten och komma fram till om det går att ha miljöskatter på koldioxid utan att det också gäller marginalskatterna. Jag skulle bli mycket förvånad om inte detta var möjligt. Men gång på gång har regeringen och statsministern upprepat att detta inte går. Den fråga som då infinner sig är om man verkligen bryr sig tillräckligt mycket om miljön, när man inte är beredd att försöka klara den här målkonflikten.
Fru talman! Jag tackar naturligtvis för allt beröm jag kan få, herr Könberg, och suger i mig det mesta. Det behövs i en grå och trist vardag. Men när berömmet baserar sig på bräcklig grund måste man hålla huvudet kallt och se hur verkligheten ser ut. När det gäller miljöskatterna handlar det, som Bo Könberg själv säger, om beslut om skattesystemet. Naturligtvis är det populärt att driva miljökraven. Det är också angeläget, och även vi vill det - men inte till priset av att hamna i ett läge där vi börjar släppa efter när det gäller nationell beslutanderätt för skatteuttag. Inte minst det sakområde som Bo Könberg en gång fick hantera - den sociala försäkringssektorn - skulle lida ohyggligt mycket om man började harmonisera europeiska avgifts och skatteuttag. Då skulle vi ha ett helt annat Sverige i sikte, och det vill vi inte ha. Vi skall klara miljökampen på annat sätt.
Fru talman! Även jag vill utsätta Göran Persson för vissa risker genom att ge beröm för att vi får den här informationen i riksdagen. Det är välkommet. Jag vill också understryka att jag och Vänsterpartiet står bakom regeringen på flera av de områden som här nämndes - utvidgningen och de nödvändiga institutionella förändringarna, sysselsättningsfrågorna och öppenheten. På EMU-området skiljs däremot våra vägar, som Göran Persson vet. De frågor jag har i sammanhanget gäller för det första om det kan lämnas någon information i förväg inför nästa toppmöte i Dublin i december 1996 och inför slutomgången i Amsterdam. Vi är tacksamma över att få information i efterhand, men vi skulle naturligtvis vara ännu gladare om vi fick den i riksdagen innan regeringsrepresentanterna åker till dessa toppmöten. För det andra har jag en fråga om ett speciellt men desto viktigare område, nämligen barnens rättigheter. Vi har haft en sådan diskussion tidigare här i riksdagen. Riksdagen har givit regeringen i uppdrag att föra upp frågan om barnens rättigheter högt på agendan under regeringskonferensen. Jag vet att Irlands utrikesminister Dick Spring har försökt föra upp frågan i kretsen av utrikesministrar men inte fått stöd av övriga länders utrikesministrar. Därför vill jag fråga Göran Persson: Har frågan om hur man skall implementera FN:s barnkonvention, komma till ett handlingsprogram för att stärka barnens rättigheter samt föra in en paragraf härom i Maastrichtfördraget varit uppe till diskussion den 5 oktober i Dublin? Om inte, kommer regeringen på annat sätt att försöka driva de frågorna framåt?
Fru talman! De var inte uppe i Dublin. Dock är regeringskonferensen i ett skede då vi naturligtvis hela tiden lyfter in frågor och försöker få utrymme för svenska ståndpunkter. Det här är i allra högsta grad en svensk ståndpunkt; FN:s barnkonvention är ju en svensk skapelse. Vi får se hur vi kan bygga allianser som gör att vi kan få utrymme för detta i fördragstexten. När och hur det sker kan jag inte svara på i dag, men det är i Amsterdam, någon gång nästa år, som vi troligen knyter ihop det hela definitivt. Jag får vänta med svaret tills vi vet litet mer. Information lämnas regelmässigt efter toppmöten till riksdagen på detta sätt. Toppmötesresan förbereds regelmässigt i EU-nämnden när det handlar om ordinarie toppmöten. Vid informella toppmöten utan dagordning lämnas ingen information till EU nämnden innan vi reser, eftersom vi då inte vet vad som kommer att komma upp. Här är det fråga om en allmän, öppen diskussion. Inför den diskussionen gjorde jag vid det här tillfället en svensk positionsbestämning i ett linjetal i ett allmänt forum, i ABF:s lokaler i Stockholm. Vad vi kanske har anledning att diskutera inför framtiden är möjligen hur vi skall hantera informationen från regeringen till EU-nämnden i ett större perspektiv och hur dessa organ skall arbeta mer effektivt tillsammans. Det får inte vara så att EU-nämnden uppmärksammas som mest när t.ex. statsministern uteblir. Då tycker jag att man har hamnat i ett konstigt läge.
Fru talman! Då finns det desto större anledning för statsministern att lämna den här informationen i riksdagen, så att fler än EU-nämndens medlemmar kan ta del av den och också skicka med synpunkter, även om dagordningen inte är fullt fastlagd. Det var en synpunkt på den sista frågan. När det gäller min fråga om barnens rättigheter - kan jag uppfatta det som ett löfte från Göran Persson att de här frågorna kommer att föras fram och att Sverige kommer att försöka få upp dem högt på regeringskonferensens agenda, antingen till Dublin i december eller inför slutmötet i Amsterdam i juni 1997?
Fru talman! I den frågan gör vi vad vi kan och bygger de allianser vi kan. Den irländske utrikesministern är naturligtvis en stor tillgång för oss i det sammanhanget. Irländarna spelar en oerhört viktig roll i det här skedet. Det är också en person som jag har nära till i och med att han finns med i samma internationella politiska gemenskap som jag själv. Sedan kan vi kanske ha delade meningar om var man skall lämna information om EU-frågor. För mig är det viktigt att föra diskussionen även utanför riksdagen och riksdagens utskott. För mig som socialdemokratisk partiordförande är det naturligt att av och till hålla viktiga tal - i Folkets park, i Folkets hus och i ABF:s lokaler. Den rätten förbehåller vi oss också i fortsättningen.
Fru talman! Jag vill tacka statsministern för den här mycket fylliga redovisningen från Dublinmötet. Jag vill också tacka för att den skedde här, på denna alldeles utomordentligt offentliga arena - inte för att jag har något emot att den sker på andra arenor också. Jag uppskattar mycket det som statsministern hade att rapportera beträffande utbildningsfrågan. Det känns betryggande att alla inser att detta är den fråga som ligger över, under och i allting annat och att man skall se sysselsättningsfrågor och annat just i det perspektivet. Statsministern säger att mötet gav impulser till regeringskonferensen. Jag vill då fråga: Tror statsministern att det blir litet bättre tempo i förhandlingarna nu, och kanske också en bättre fokusering? Vi som följer det här kontinuerligt, genom statssekreterare Gunnar Lunds alldeles utmärkta kontakter med oss i EU nämnden, vet ju att det har tagit litet tid mellan varven.
Fru talman! Vad gäller tempot är det ju så att det här är en förhandlingsprocess, och förhandlingsprocesser har en tendens att dra mot den yttersta tidsmarginalen. Det är i Amsterdam någon gång under senvåren 97 som det definitivt skall sättas punkt för detta. De som har genomlevt fler sådana här regeringskonferenser, exempelvis våra danska vänner, säger att det inte händer någonting de första 15 månaderna av en regeringskonferens - allt händer under de sista sex veckorna. Det är deras erfarenhet. Om det är sant avviker den här regeringskonferensen något. Vi tycker att vi har kommit en bra bit på väg. Sammankomsten i Dublin inleddes ju med att Dick Spring, den irländske utrikesministern, gav en sammanfattning av arbetsläget just nu. Det var den sammanfattningen, med sysselsättningsfrågan, öppenheten, miljöfrågorna och utvidgningen - allt det vi tycker är viktigt - som sedan låg till grund för det informella utbytet av åsikter. Det fanns ingenting som sedan, i nästa sammanfattning - som gjordes av den irländske premiärministern John Bruton - som på något sätt gav anledning att tro att arbetsinriktningen skulle ändras. Tvärtom tror jag att Dublin I-mötet mycket väl kan komma att betraktas som det möte som gav den där lilla extra skjutsen och legitimiteten åt förhandlingsprocessen, och det kommer att göra att irländarna kan få fram ett första ordentligt utkast till fördrag i Dublin i december. Så jag är optimist. Som Berit Löfstedt säger är naturligtvis utvidgningsfrågan gigantisk. Vi kommer så småningom att få diskutera jordbrukspolitik, regionalpolitik och själva institutionerna - hur vi fattar beslut - och vi vet vad detta betyder i EU-sammanhang. Visst blir det svårt och tungt och stort, men det är historiskt viktigt, och det är därför vi håller på med det.

Fru talman! Jag tycker att det är bra att vi åtminstone i efterhand får höra litet om vad som har hänt på toppmötet och vad som händer på högsta nivå i EU. Men det är litet alarmerande att höra statsministerns inställning till kontakterna med riksdagen. Det kan väl någon gång hända att man kanske inte klarar att komma till ett möte med EU-nämnden, men att man sedan refererar till allt detta och talar om "den information som regeringen har att ge till riksdagen" stämmer inte med vad som står i den lagstiftning som vi har arbetat fram inför detta. Där står det om samråd, och det är någonting helt annat. Men vi kanske skulle behöva ha nya överläggningar eller kanske en kurs för regeringen i vad det här egentligen borde innebära. När man talar om IGC och de svenska initiativen där tycker jag att det verkar som om Sverige har fått gehör på ett par områden. Det svenska initiativet i försvarsfrågan, t.ex. att EU skall kunna bli en militär makt i framtiden, finns det gehör för i dag. Den andra stora frågan som Göran Persson gärna berömmer sig av är sysselsättningsfrågan. Där tycks han ha satsat all prestige. Men i dag fick vi som sitter i EU-nämnden papper om hur det går med offentlighetsprincipen och öppenhetsfrågorna. I de senaste texterna säger ordförandelandet Irland att alla skall ha tillgång till dokument från EU-parlamentet, rådet och kommissionen i den utsträckning som dessa institutioner själva bestämmer. Jag tycker att det verkar ha blivit platt fall och fiasko. Är det också statsministerns intryck?
Fru talman! Först vill jag kommentera detta att informationen lämnas i efterhand. Peter Eriksson får faktiskt hålla isär när man har samråd före möten och när det gäller möten som är av informell karaktär. Det fanns ingen dagordning för detta Dublinmöte. Jag gör precis som mina föregångare har gjort. Inför informella möten av detta slag sker ingen överläggning med EU-nämnden, därför att vi inte vet vad som kommer upp. I stället driver vi den allmänna politik som regeringen står för, och så tänker vi fortsätta att göra. I efterhand är det viktigt att rapportera av, svara på frågor och ha en öppenhet, både efter ett informellt möte och efter ett formellt möte med det europeiska rådet. Jag tycker att Peter Eriksson är onödigt propagandistisk när han talar om att Sverige har gjort EU till en krigsorganisation, eller hur han fick till det, därför att vi har tagit upp frågan om den koppling som vi tycker det är angeläget finns mellan EU och VEU när vi deltar i fredsbevarande insatser i Europa. Denna koppling skall ge oss möjlighet att också påverka hur exempelvis svenska soldater och svensk personal behandlas när de deltar i den typen av uppgifter. Jag har svårt att förstå att det skulle vara någonting som skadar Sverige och ett avsteg från vår klassiska linje att vi vill ha ett ord med i laget när svenska flickor och pojkar är ute för att bevara freden i världen. Miljöpartiets sätt att beskriva detta som en krigsorganisation är rätt avslöjande för det propagandistiska syftet. Öppenheten går inte framåt lika snabbt som vi har trott. Vi fortsätter att kämpa och har ingen annan uppfattning än tidigare.
Fru talman! Jag tolkar det sista som att statsministern håller med om att öppenhetsfrågan håller på att bli ett fiasko. I stället väljer regeringen att satsa på de mer symbolartade inskrivningarna av sysselsättningsfrågorna. Jag tycker att det är väldigt viktigt att ta en diskussion om den militära frågan. Det handlar om att Sverige föreslår att EU för första gången skall skapa en militär organisation som skall kunna ingripa runt om i världen i militär krishantering, som det heter. Det finns ingen klar gräns mellan vad som är militär krishantering och att gå in i rena krig. Ofta utvecklas situationen från det ena till det andra. Men det här är ett avgörande steg där Sverige tar initiativet tillsammans med Finland, och jag tycker att det är någonting som vi borde diskutera i mycket större utsträckning, för detta förändrar hela den svenska traditionen och talet om alliansfrihet.
Fru talman! Sverige har haft 70 000 män och kvinnor i blå baskrar världen över för att bevara fred och säkerhet. Det har varit fullt ut förenligt med vår alliansfria politik. Vi har varit stolta över de svenska män och kvinnor som har gjort dessa insatser. Vi vet att fredsbevarande insatser av motsvarande slag kommer att göras också i Europa. När det sker vill vi ha ett ord med i laget om hur det skall gå till och om hur svenska män och kvinnor blir behandlade. De fredsbevarande uppgifter som finns i Petersbergöverenskommelsen ligger naturligtvis fullt i linje med vår klassiska hållning. Om Miljöpartiet inte vill vara med där, i den typen av fredsbevarande insatser, tycker jag snarast att det är en sensation. Fru talman! Det är för tidigt att tala om fiasko. Jag tycker också där att det nästan känns som om Peter Eriksson hoppas att det skall gå snett. Vänta och se, Peter Eriksson. Du kanske blir besviken: Det blir ett EU som är mer öppet än vad du tror.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att regeringen lägger in litet kraft i öppenhetsfrågorna. Mitt intryck hittills är att man har lagt fram ett förslag men inte gör någonting för att få det att verka i praktiken. Oron när det gäller den militära frågan gäller bl.a. att Sverige i dag inte längre satsar på FN-systemet, dvs. att det är genom FN som internationell militär krishantering skall organiseras. Nu är det EU som skall ut i världen och lösa konflikter på samma sätt som USA har gjort tidigare. Det är ingen bra väg för Sverige att gå.
Fru talman! Jag kan bara tolka detta som att Peter Eriksson är djupt okunnig. Vad han säger om FN systemet är groteskt. Sverige tillhör liksom Norge, Finland, Danmark och Holland den grupp av länder som håller FN-systemet i gång ekonomiskt. Vi är de stora bidragsgivarna. Att säga att vi inte satsar i det sammanhanget är fullständigt befängt. Däremot tycker vi att FN kan bli aktivare och effektivare. För att åstadkomma en sådan utveckling vill vi naturligtvis vara med och försöka att reformera FN. Men att därmed tro att vi skulle hamna i ett läge där vi överger FN-systemet och bygger upp något slags supermakt i Europa är för Miljöpartiets del att gå den partipolitiska mitten så när att det gränsar till något som bara kan betrakta som billig partipropaganda.
Fru talman! Även jag skall starta med litet beröm - beröm för att statsministern är här och för att statsministern går på ABF. Det är väldigt viktigt att debatten förs på bägge ställena. Det är bra att det förs en debatt om EU:s utvidgning och att Sverige tar en aktiv del i den. Men sedan säger statsministern att ni däremot inte diskutera EMU. Men då tror jag att ni skall börja att göra det, för EMU, statsministern, kan vara ett mycket svårt hinder för att ta in nya länder. Sverige fick inga undantag från EMU-kriterierna och inte heller Finland och Österrike, men Danmark, som redan var medlem, fick ju undantag. Skall nya länder komma in och ställas inför dessa kriterier? Hur skall de klara dessa kriterier? Jag är rädd för att utvidgningen blir en inbjudan med dörren låst inifrån på grund av EMU-kriterierna, som alla måste ansluta sig till. Därför måste ni nog diskutera denna fråga sammanhållet. Borde ni inte göra det, statsministern?
Fru talman! Det kan tyckas som om Lars Bäckström har en poäng. Men det tråkiga, Lars Bäckström, är ju att flera av de länder som nu ansöker om medlemskap faktiskt möter EMU-kriterierna, åtminstone ligger de mycket nära dem. Det visar ju att EMU kriterierna på intet sätt är ett uttryck för att länderna har konvergenta, likartade ekonomier. Låg skuld, lågt underskott, låg ränta, låg inflation, stabil valuta kan man ha även om man har en relativt outvecklad ekonomi, vilket är fallet i flera av de ansökarländer som vi nu ser framför oss. Ta bara våra estniska vänner, som ju uppnår flera av dessa konvergenskriterier. Men inte har de en ekonomi som för den sakens skull gör dem mogna att gå in i den monetära unionen. Jag tror att EMU-beslutet måste vara mycket, mycket mer kvalificerat än att enbart syssla med några av de relativt endimensionella kriterier som uttrycks i konvergenssammanhang. Därför skall man inte i utvidgningsperspektivet blanda ihop ett kommande medlemskap med att EMU-kriterierna skulle lägga några hinder i vägen. Jag tycker att det är bättre att vi får en diskussion om det framtida EMU utifrån vad som behövs i form av real konvergens ekonomierna emellan och att vi inte fastnar i den matematik som kriterierna hittills har representerat.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att se till den reala ekonomin. Men när statsminister Göran Persson säger att man kan tyckas ha en poäng, tror jag att de flesta inser att då har man en poäng, för statsministern är inte någon som bjuder på sådana i onödan. Men också statsministern har en poäng. Men man bör diskutera dessa frågor sammanhållet. Min poäng är att man skall föra en fördjupad diskussion, för det finns också länder som har svårt att klara kriterierna. De bör ändå inrymmas i de möjligheter som dock finns. Jag har också en kort följdfråga. Statsministern sade till Bo Könberg att de inte skall diskutera skatter, men det bör ni nog göra. Vi har ju accepterat miniminivåer på CO2 och miniminivåer på moms. Nu måste vi diskutera en miniminivå på kapital. Det inkräktar inte på suveräniteten att fastställa nivåer därutöver, men en miniminivå behöver vi nog över tiden ha. Det tror jag att statsministern inser. Statsministern har dock varit finansminister också.
Fru talman! Det var inte detta som Bo Könberg och jag diskuterade. Vi diskuterade hur man skall fatta beslut i frågan. Jag höll då fast vid idén om enhällighet och tog avstånd från majoritetsbeslut. Att vi skall ha miniminivåer på exempelvis kapitalskatter har ju varit en svensk uppfattning. Men den har stoppats, därför att det har funnits länder som inte har accepterat den, trots att nästan alla länder har varit överens om den saken. Frågan är konfliktfylld. Å ena sidan vill vi ha en utveckling. Å andra sidan är inte det instrument som vi har att tillgripa kraftfullt nog. Skulle vi använda det nog kraftfullt, skulle vi riskera att det används mot oss i stället. Det är den situation som vi befinner oss i. Sedan är det möjligt att allt det beröm som jag har fått här i dag har gjort mig så pass bedövad att jag själv börjar på att dela ut poänger till höger och vänster. I så fall får man väl glädjas åt att denna sinnesstämning har infunnit sig och att vi efter ett EU toppmöte i Dublin trots allt i Sveriges riksdag kan samlas i ett avspänt samtal om någonting som hör till det absolut viktigaste som vi just nu har att syssla med. Det tycker jag är bra. Det är en poäng, Lars
Jag medger ytterligare ett kort inlägg från Lars
Peter Eriksson får göra ett ytterligare kort inlägg.
Fru talman! Med hjälp av Bo Könberg, Lars Bäckström och statsministern har vi kommit fram till någonting viktigt. Luxemburg har ju blockerat en möjlig miniminivå. Vi måste finna ett medel för att få bort Luxemburgs möjligheter att blockera miniminivån. Det är detta som Bo Könberg har en poäng i. Men att vi sedan skall akta oss för ytterligare miniminivåer är korrekt.
Fru talman! Lars Bäckström strävar efter den bästa av världar - majoritetsbeslut på de områden där Sverige har intressen men på andra områden enhällighet. Jag önskar att det vore så, och kommer vi dithän vore det mer än en poäng vunnen. Då vore det - något som man i vissa sammanhang kallar det för - storslam inhöstat.
Fru talman! Statsministern har bl.a. i tidigare tal sagt att han är övertygad om att det redan den 1 januari 1999 kommer att finnas en monetär union i Europa och att en del av länderna då kommer att vara medlemmar. Samtidigt fick vi i dag en redogörelse för att de länder som har ansökt om medlemskap också strävar efter att uppfylla konvergenskraven för att kunna bli medlemmar. När vi i Sverige diskuterade konvergenskraven och det svenska konvergensprogrammet i en ekonomisk-politisk rapport till EU lades två viktiga delar till när det gällde konvergenskraven, nämligen miljökraven och sysselsättningskraven. I statsministerns redogörelse har jag inte hört ett enda ord om att detta är frågor som Sverige driver. T.ex. måste de baltiska länderna kunna ta hänsyn till sysselsättningsfrågorna i sina egna länder och de regionalpolitiska effekterna av en alltför snabb omställning av ekonomin samt självfallet miljöfrågorna. Jag skulle vilja få en redogörelse för var Sveriges krav på detta område har tagit vägen. Räcker det med kravet på sysselsättningsunionen, vilket jag uppfattar som ett separat krav som inte ingår i konvergenskraven och i EMU-diskussionen? I så fall har man ju frångått den överenskommelse som vi träffade om att man i samband med diskussionerna om konvergenskriterierna skulle driva att detta är riktigt. Jag vill också veta hur det kommer att bli med de länder som eventuellt vill stå utanför den europeiska monetära unionen. I de diskussioner som ändå måste pågå inom unionen berörs nästan aldrig konsekvenserna av att några länder eventuellt väljer att inte vara med i den gemensamma monetära unionen.
Fru talman! Jag är inte säker på att Marianne Samuelsson har rätt när hon säger att vi i samband med konvergenkriterierna skulle driva sysselsättningsfrågorna. Det resonemang som Marianne Samuelsson och jag då var överens om och förhoppningsvis nu också är överens om är ett uttryck för att konvergensresonemanget måste vara av mer realt slag. Min poäng tidigare, när jag talade med Lars Bäckström, var ju att man i en underutvecklad ekonomi mycket väl kan uppnå de uppsatta konvergenskriterierna. Men den reala ekonomin behöver för den sakens skull inte vara särskilt välutvecklad. Vi resonerade om vad miljöfrågorna kräver långsiktigt och vad som krävs av tillväxt för att klara arbetslösheten. Det var sådana frågor som vi förde in. Det är svenska ståndpunkter. De förs alltså inte inom någonting som kan kallas för en diskussion inom konvergenskriterierna. Den diskussionen för vi i regeringskonferensen, där den hör hemma. Det är väl så jag rimligen kan svara på frågan. Sedan tar Marianne Samuelsson upp den andra diskussionen, som ju är oerhört viktig, om vad som händer med de länder som inte blir med i valutaunionen. Marianne Samuelsson och jag har ju bestämt oss för att vi i Sverige skall ha ett sådant läge att vi kan gå med om vi vill men skall kunna vara starka nog att stå utanför, om vi vill det. Detta är ju grunden för det svenska konvergensprogrammet. Det är ju det som gör att motståndare till och anhängare av EMU kan tycka att konvergens är viktigt. Relationerna mellan dem som är innanför och dem som är utanför unionen är ju nu den stora diskussionen i Europa, inte på det möte som vi hade i Dublin men rent allmänt i Europasammanhang och när finansministrarna träffas samt i debatten, och i den föreställer jag mig att även Miljöpartiet deltar. Vad jag tycker att Miljöpartiet har att fundera på, eftersom de ju har tagit ställning mot ett svenskt medlemskap, är just den fråga som Marianne Samuelsson ställer till mig, och som Miljöpartiet rimligen redan har tänkt på: Vad händer med ett land som ställer sig utanför? Vilka blir effekterna för ekonomi och sysselsättning?
Fru talman! Visst har vi tänkt på, och också diskuterat, den frågan. Men det är faktiskt regeringen som sitter i ansvarsställning och som har de ekonomiska resurserna att utreda frågan. Vi har inte sett någonting i fråga om utredningsmaterial. Där finns det, vad jag har förstått, ännu så länge väldigt litet att hämta när det gäller EMU-frågan. Jag hoppas verkligen att statsministern tar det här på allvar och att han ser till att det kommer fram material som visar på för och nackdelarna. Jag tror inte riktigt att det räcker med en studiecirkel ute i de egna leden för att avgöra den här frågan. Det måste till betydligt mer. Statsministern gör också det stora fel som ekonomer över hela världen har gjort: att skilja på ekonomi och miljö. Det går inte, miljön är avgörande för vår ekonomi. Det är därför man måste ha konvergens mellan miljö och ekonomi.
Fru talman! Det verkar som om Marianne Samuelsson nästan skulle önska att det var så att jag skilde på miljö och ekonomi, och det verkar som om hela hennes föreställningssätt utgår från det önsketänkandet. Det är inte sant, Marianne Samuelsson! Det jag har sagt här från talarstolen är ju det rakt motsatta. Det går att läsa i protokollet. Vad Marianne Samuelsson och Miljöpartiet får vänja sig vid är att det är fler än Miljöpartiet som funderar på hur miljön skall skyddas och bevaras. Vi gör det med ansvar för en fungerande ekonomi och med insikt om att det finns en internationell konkurrens, men miljön är definitivt inte borttänkt. Dessutom kan det inte vara obekant för Marianne Samuelsson att det just nu sitter en stor statlig utredning som tittar på hur vi skall klara av antingen ett medlemskap eller ett utanförskap i den monetära unionen. Utredningen leds av Lars Calmfors. Slutligen är det så att vi inom mitt eget parti, Socialdemokraterna, har bestämt oss för en omfattande informationskampanj. Det tycker jag att andra partier skall göra också. Som ett inslag i informationskampanjen håller jag av och till tal; i Björkviks Folkets park, i Folkets hus i Fagersta och i ABF:s lokaler i Stockholm. Det tillhör en socialdemokratisk partiordförandes privilegier att göra så.

Herr talman! Inger René har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka effekterna av den höjda fastighetsbeskattningen. Som Inger René påpekar i interpellationen har regeringen till riksdagen lämnat en proposition med förslag som avser att i vissa fall lindra effekterna av ökade taxeringsvärden i kombination med höjd fastighetsskatt. Förslaget skall nu behandlas av riksdagen. Mot bakgrund av detta har jag inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder beträffande denna fråga.

Herr talman! Även jag vill framföra ett tack för svaret. Sedan hösten 1994 har det ju hänt en del. Vid den tidpunkten höjdes fastighetsskatten från 1,5 % till 1,7 %. Centerpartiet motsatte sig höjningen. Den hittills genomförda saneringen av statsfinanserna som vi tillsammans med regeringen har bedrivit sedan våren 1995 har inte kunnat förenas med en allmän sänkning av den i dag ganska höga fastighetsskatten. Däremot har saneringsarbetet resulterat i att boenderäntorna har sjunkit mycket påtagligt, och det har ju hjälpt oss alla i detta sammanhang. Dessutom har en förändring av det skattefria beloppet vid förmögenhetsbeskattningen genomförts. Beloppet har höjts från 800 000 kr till 900 000 kr. Dessutom innehåller det senaste förslaget en reduktion för fastighetsskatt i vissa fall. De åtgärder som jag nu har räknat upp har inneburit en del lättnader, inte minst för dem som har drabbats allra hårdast i den nu rådande ordningen vid beskattning av fastigheter. Det är dock uppenbart att för många av de permanentboende i bl.a. de attraktiva fritidshusområdena är inte de åtgärder som hittills har föreslagits och genomförts tillräckliga. De är inte någon lösning på vare sig kort eller lång sikt. Det beror på att problemet som sådant har skapats under lång tid. Det sammanhänger alltså inte bara med den senaste taxeringsomgången utan har sin grund i att förändringar och regeländringar har gjorts flera gånger och efter varandra. I propositionen 1996/97:17 utlovar regeringen en utvärdering av 1996 års allmänna fastighetstaxering mot bakgrund av de stora förändringar som har skett i fastighetstaxeringen under de senaste åren. Enligt Centerpartiets mening är det uppenbart och påkallat att denna utvärdering skall komma till stånd, att den ges direktiv att arbeta snabbt och att den får i uppdrag att överväga förslag som kan undanröja de strukturella brister som är mest påtagliga i det nuvarande systemet. Det gäller såväl formerna som grunderna för den hittillsvarande fastighetstaxeringen. Det är dock viktigt att utvärderingen inte inskränks till att analysera effekterna av enbart 1996 års fastighetstaxering. Flera av de problem som är mest påträngande är, som jag sade, ett resultat av utfallet av flera på varandra följande taxeringsomgångar. Det gäller inte minst fastboende i skärgårdar och fiskeläger liksom i andra glesbygdsorter, där flertalet fastboende dessutom är låginkomsttagare som under de senaste årtiondena har fått fritidsboende med höga inkomster som grannar. Vad är det då som behöver göras? Enligt vår mening är det för det första en brist i den nuvarande ordningen att det inte längre finns något lekmannainflytande på lokal nivå. Vi tror att ett återinförande av lokala fastighetstaxeringsnämnder skulle innebära att taxeringsförfarandet som sådant skulle vinna i legitimitet i allmänhetens ögon. För det andra bygger taxeringen i många fall på uppgifter från ett relativt litet antal försäljningar inom relativt små värdeområden. Det är en brist att vi inte har en annan ordning i dessa avseenden. Jag undrar avslutningsvis om ifall utredningen kommer till stånd och vad den i så fall kommer att få för direktiv.
Herr talman! Som Inger René sade var vi många som hade hoppats på någon form av långvarig lösning för de boende i speciellt attraktiva lägen, vilka är de mest utsatta när det gäller den nya taxeringen och fastighetsskatten. Jag skall inte upprepa de argument som här har framförts. Men vad jag ser som viktigast är att så länge man bygger taxeringarna på fiktiva värden, löser man inte problemet för de boende i de attraktiva lägena. På sikt måste man på något sätt finna ett sätt att fasa ut fastighetsskatten. Det som är viktigt i övrigt är att skatten miljörelateras. I stället för att höja fastighetsskatten från 1,5 % till 1,7 % hade man kunnat införa en energiskatt, vilket man gjorde litet senare. Därför tycker jag att det är dags att sänka fastighetsskatten från 1,7 % till I övrigt måste man satsa på att miljörelatera de skatter som har med fastigheter att göra för att man skall få rätt profil och få den önskade effekten. Min fråga till statsrådet är: Hur har man tänkt sig denna miljörelatering? Är det inte den som skall styra skatten?
Herr talman! I svaret säger statsrådet att han inte tänker vidta några mer åtgärder. Det tycker jag verkar otroligt. Många människors tillvaro har slagits i spillror, och de är förtvivlade och ursinniga. Anledningen är de absurda, orättvisa och ekonomiskt orimliga konsekvenser som blev följden av att taxeringsvärdena skrevs upp så dramatiskt. Detta gäller speciellt vissa geografiska områden, nämligen skärgårdsområden på väst och ostkusten och i Skåne. Där har de åretruntboende drabbats av oacceptabla höjningar av fastighetsskatten. Dessa höjningar leder i många fall till att människor mer eller mindre tvingas bort från sina hus. Tyvärr är de nedskrivningsregler som regeringen har föreslagit för att lösa dessa problem otillräckliga. Vi menar att sättet att beräkna taxeringsvärden måste kunna reformeras. Det har ju visat sig att det nuvarande sättet inte är rimligt. Markvärdet spelar för stor roll vid beräkningen. En lösning skulle kunna vara att marktaxeringsvärdet för småhus begränsas till en viss nivå eller att den s.k. belägenhetsfaktorn för permanentboende i fastigheter som ligger vid strand eller är strandnära slopas. Det har ju visat sig att det får orimliga konsekvenser, och hus som ligger bara några meter från varandra kan få väldigt olika värden. Vi menar att dessa förändringar skulle kunna göras omedelbart. Är statsrådet inte beredd att utvärdera detta förslag?
Herr talman! Inger René talade om att människor har det jobbigt och har en väldigt hög moralisk ton när hon anklagar regeringen för att ställa till det för människor. Vad är orsaken till att människor har haft ett antal oerhört jobbiga år under 1990-talet? Jo, det är just den strategi som Inger Renés parti stod för i regeringsställning - att sänka skatter ansvarslöst, att öka budgetunderskottet, att låta räntor skena och att tvinga människor att flytta från sina hem för att de inte har råd med sina boendekostnader. Att ha stått för och stött en sådan politik och samtidigt anklaga regeringen när den tillsammans med Centerpartiet sanerar budgeten och får ned räntorna och får tillbaka stabilitet och framtidstro tycker jag är ett sätt att argumentera som är fullständigt orimligt. Orsaken till att regeringen har varit tvungen att fatta så oerhört många tuffa beslut när det gäller budgetsaneringen är ju de fullständigt misslyckade regeringsår som framför allt Moderaterna bidrog till med sin skattesänkningspolitik. Det var skattesänkningar som inte ledde till något annat än räntehöjningar och svårigheter för företag och människor, och inte minst gällde det boendet. Ränteläget är oerhört viktigt för människors boendekostnader. Den politik som vi har fört har tagit ned boendekostnaderna rejält. Räntorna har fallit med ca 4 % sedan valet. Det är klart att det framför allt beror på att vi har orkat med att lägga fram förslag och att riksdagen sedan har orkat fatta de beslut som krävs för att ta sig dit. Fastighetsskatten ger staten intäkter på sammanlagt närmare 24 miljarder 1996. Av det kommer ca 15 miljarder från småhustaxeringen. Det är oerhört väsentliga inkomster för en stat som inte har lyckats få ihop sin budget på åratal. Det är oerhört väsentliga inkomster för de välfärdsutgifter som staten står för. Det handlar om socialförsäkringssystem, barnbidrag, stöd till kommunerna och försvaret, dvs. många områden där vi faktiskt måste få in dessa intäkter för att kunna klara av att hålla en hög kvalitet. Per Lager talade om att vi på sikt måste fasa ut fastighetsskatten ur systemet. Hur skall vi då klara av att få in dessa enorma belopp till staten för de utgifter som vi gärna vill ha och som jag också tror att Miljöpartiet är intresserade av. Det är inte rimligt att påstå att vi skulle kunna avvara 24 miljarder kronor. Fastighetsskatten ingår som en del av kapitalbeskattningen och är en väsentlig del av statens intäkter som behövs för att upprätthålla ett välfärdssamhälle. Isa Halvarsson talade om att tillvaron har slagits i spillror för många människor. Hur var det under de år, 1991-1994, med den politik som ni då bedrev? Fastighetsskatten var möjligen lägre, men tillvaron slagen i spillror fick många människor uppleva på grund av en politik som inte höll ihop på grund av att man kanske inte orkade fatta de jobbiga skattebeslut som man också måste fatta om man skall sanera statens finanser. Eskil Erlandsson tog upp den utvärdering av den allmänna fastighetstaxeringen som regeringen avser att göra. Den är viktig, och den anmäls också i den proposition om fastighetsskatten som regeringen har lagt fram. Den utvärderingen skall avse framför allt hur metoderna för att fånga marknadsvärdet på fastigheterna fungerar i dag. Det finns oroande tecken på att det inte alltid fungerar perfekt. Och det är dags att se över systemet och metoderna för att fånga marknadsvärdet. Det andra huvuduppdraget är att utvärdera om man på ett bättre sätt kan få ett lekmannainflytande i fastighetstaxeringsproceduren. Den utredningen kommer att tillsättas skyndsamt.

Herr talman! Jag börjar med att tacka för det svar som jag fick på min fråga. Jag tolkar det så att det nu är klart att lokala fastighetstaxeringsnämnder återinförs. Jag tror att det är bra och att det är viktigt för att vi skall få dels ett rättvist system, dels ett system som har en allmän acceptans. Det är viktigt när det gäller lagar och förordningar att det finns en sådan acceptans. Jag skulle också vilja fråga om statsrådet är beredd att skilja på fritids och permanentboende när det gäller att räkna fram de höjningar som vi förvisso får även framgent. Kan kommande utvärdering tänkas få ett parlamentariskt inflytande? Är det möjligt att i detta sammanhang testa huruvida det går att i utbyte mot sänkt fastighetsskatt få en höjd realisationsvinstbeskattning för att undvika vad många ute i vårt land har talat om, nämligen att människor tvingas gå från gård och grund därför att de inte kan betala sin fastighetsskatt?
Herr talman! Jag tillhör dem som bor i det särskilt utsatta området. Jag bor nämligen i Hunnebostrand och känner hur ursinnet mullrar omkring mig. Människor är oerhört upprörda? Vilka människor är det då som är upprörda? Ja, det är inte de som kommer på sommaren för att bo fint, utan det är de människor som bor året runt i de här samhällena, som alltså bor kvar och håller dessa samhällen levande under vinterhalvåret. Att just den gruppen drabbas av sådana här oerhörda skattehöjningar är orimligt. Även om det nu är en tillfällig lättnad kommer det här att resultera i att nämnda människor får ta bördan - dessutom på ett orimligt sätt. Thomas Östros tog upp frågan om skatteinkomster och berörde den av mig nämnda utfasningen av fastighetsskatten. Det ingår förstås i vår skatteväxlingsmodell, som bygger på miljörelaterade skatter - framför allt när det gäller energin. Men det handlar också om reavinstbeskattningen, som Eskil Erlandsson tog upp. Det är alltså i huvudsak först när ett hus säljs som skatt skall tas ut. Det skulle innebära helt andra möjligheter för de människor som bor stabilt ute i de områden som i dag är väldigt utsatta.

Herr talman! Jag tror inte att de som fått aktuella fastighetstaxeringshöjningar i skärgården i dagens läge känner någon framtidstro. Vi i Folkpartiet har inte sagt att fastighetsbeskattningen skall tas bort. Den är, som statsrådet säger, alldeles för stor för att något sådant skulle kunna göras. Vad vi pratar om är att det skall vara en rättvis beskattning. Vi håller fram det här med marktaxeringsvärdet och belägenhetsfaktorn, som verkligen skulle kunna förändra situationen för fastboende. Jag tänker på dem som bor i hus som ärvts och som bott där i generationer. Det är oacceptabelt att människor som arbetat hårt i hela sitt liv inte skall kunna få bo kvar i sina hem därför att just deras område blivit populärt som sommarviste. Lokala fastighetsnämnder är bra, men löser inte situationen för de människor som nu drabbas. Statsrådet svarade inte på frågan om hur belägenhetsfaktorn skulle kunna få en annan tyngd i taxeringen.
Herr talman! Hela Sverige skall leva - det är precis vad regeringen säger i sin regeringsförklaring. Det är också just det som regeringens politik syftar till. Detta med att få ett fast grepp om statens finanser, att se till att vi faktiskt har tillväxt i ekonomin för andra året i rad och att vi nu faktiskt kan se fram emot en uppgång i ekonomin kommer i praktiken att innebära att möjligheterna för hela Sverige att leva stärks mycket kraftigt. Det är när hela landet går tillbaka och vi har en negativ tillväxt, en skenande arbetslöshet och skenande räntor som det blir stora problem ute på landsbygden och i våra kustområden. Jag skulle vilja fråga Inger René: Vad innebär moderat välfärdspolitik för den offentliga servicen utefter våra kuster? Vad innebär kraftigt sänkta skatter för möjligheterna att leva i skärgården? Det är ju inte bara fastighetsskatten utan också en mängd andra skatter som Moderaterna vill sänka. Men ytterst sällan vill man tala om varifrån de pengarna skall tas. Ytterst sällan vill man tala om vilka förändringar som väntar i fråga om människors välfärd med en moderat skattepolitik. Det är väl inte så att ni vill återgå till 1991 1994 års modell och sänka skatter och inte bry er om vad som händer med underskotten, för det har ni väl ändå lärt er av. Den utvärdering som skall göras siktar på nästa allmänna fastighetstaxering och på att då ha de metoder som krävs för att bättre fånga marknadsvärdet. Den proposition som regeringen och Centern är överens om och som lagts fram för riksdagen handlar om lättnader för dem som fått de största höjningarna. Den propositionen klarar vi av att lägga fram, trots ett mycket ansträngt statsfinansiellt läge. Vi gör det just för att lindra för dem som nu fått den tyngsta bördan. Det tycker jag är riktigt och det skall vi göra. Utvärderingen siktar alltså till att vi vid nästa allmänna fastighetstaxering skall ha ett system som bättre fångar marknadsvärdet. Man får se över de regler som i dag finns för att kunna fånga marknadsvärdet. Det gäller hela landet, inte bara skärgården. Det är inte alls självklart att de reglerna i dag är optimala. Det krävs en översyn. När det gäller övriga delar, att fastighetsskattens grund är en del av kapitalbeskattningen och att det är marknadsvärdet som det skall beräknas på, är det inte aktuellt att göra en översyn. Det här är ju själva grunden för fastighetsbeskattningen. Jag tror att även Folkpartiet instämmer i att fastighetsbeskattningen är en del av kapitalbeskattningen och att marknadsvärdet skall vara grunden för fastighetsskatten.

Herr talman! Får jag fråga vad Inger René sade under perioden 1991-1994 till de människor som blev av med jobbet, som mötte skyhöga räntor och neddragningar i offentlig service? Vilka råd gav hon till dem? Det är orimligt att föra en debatt med utgångspunkten att vi kom till makten med sunda statsfinanser vid dörren. Vi kom till makten när staten hade ett upplåningsbehov på 240 miljarder kronor. Oerhört tuffa beslut har tagits för att ta Sverige ur det statsfinansiella moras vi befann oss i. Vi var ett land som var totalt beroende av marknadskrafterna. Riksdagen fick rusa från hörn till hörn därför att marknaden piskade med höga räntor. Centern har ställt upp på ett hedervärt sätt och tagit ansvar, orkat stå emot en del populistiska krafter för att vara med och ta landet ut ur krisen. Moderaterna kan inte i dag säga och de skulle vilja sänka en hel del skatter, göra det bättre på en hel del områden utan att utgå från 240 miljarders upplåningsbehov, som ni högst konkret var med och skapade genom skattehöjningar. Det har ställt till det för många människor ute i skärgården och i hela landet. Hela landet skall leva framför allt genom att staten, regeringen och riksdagen tar ett ansvar och ser till att föra en ekonomisk politik som ger tillväxt och sänker arbetslösheten, inte en som ger statsfinansiellt moras. Regeringen har tillsammans med Centerpartiet lagt fram ett förslag trots dagens situation - vi är fortfarande inte i balans - som innebär lättnader för dem som har fått den högsta höjningen. De kommer att få fem år på sig innan de når upp till full fastighetsskatt. Moderaterna kan naturligtvis lova ut allehanda skattesänkningar på allehanda områden. Med vilken trovärdighet? Hur skall ni då möta de villaägare som får skyhöga räntor när ni har genomfört era skattesänkningar? Den trovärdigheten finns inte kvar när det gäller att föra en ekonomisk politik som faktiskt ger balans i statens finanser.

Herr talman! Per Lager har frågat mig om jag avser att, i avvaktan på pågående utredningsarbete avseende den obligatoriska ventilationskontrollen, vidta ytterligare åtgärder för att snabbare komma åt den dåliga efterlevnaden av lagen. Regeringen ser allvarligt på fastighetsägarnas bristande förmåga att hålla byggnaderna i ett fungerande skick. Självfallet skall vi se till att lagar och regler efterföljs. Men vi måste också inse att vi har infört ett system med större ansvar för den enskilde genom att införa det s.k. öppna systemet. För att det skall fungera förutsätts att även brukare är med och bevakar sina intressen. I detta sammanhang har Hem och skola-föreningar, hyresgästföreningar, föräldraföreningar och andra intresseföreningar en viktig uppgift att fylla. Regeringen har inte förhållit sig passiv. Trots det ansträngda finansiella läget har mycket betydande ekonomiska medel satsats för att snabbt nå förbättringar. Ett exempel är det bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder, daghem och skolor som riksdagen fattat beslut om bl.a. med stöd från Miljöpartiet. Av hittills beviljade medel har hälften gått till åtgärder för att avhjälpa brister påtalade vid utförda obligatoriska besiktningar av ventilationsanläggningar. Dessa omedelbara insatser stöds av mer långsiktiga åtgärder. Exempelvis har Boverket fått i uppdrag att visa på goda exempel på åtgärder för att förbättra inomhusmiljön. Till detta uppdrag har anvisats sammanlagt 24 miljoner kronor som bl.a. skall användas för att redovisa goda exempel på ventilationsområdet. Boverket skall senast den 15 januari lämna en första rapport. Jag har därför inte för avsikt att nu vidta ytterligare åtgärder i avvaktan på utredningens arbete, men jag kommer naturligtvis att följa arbetet mycket noga.
Herr talman! Det är framför allt med anledning av Boverkets rapport som jag ställde den här interpellationen. Det var en skrämmande rapport. Den kom i juni 1996, men den var på gång redan i april - den byggde på undersökningar från januari till april om hur man hade skött den obligatoriska ventilationskontrollen. Regeringen hade i maj tillsatt en enmansutredning och kände till rapporten, förmodar jag. Byggnadsverkslagen föreskriver att ventilationssystem i byggnader skall funktionskontrolleras. Det är en särskild förordning från 1991, ändrad 1994, som styr detta. Enligt min mening och enligt rapporten har den i stort sett negligerats. Det finns enstaka goda exempel som vi inte skall glömma, men i stort sett har den här lagstiftningen negligerats, inte enbart av enskilda fastighetsägare utan av kommunerna själva. Varför är detta så viktigt? Jo, det handlar om barnens hälsa. Det är det absolut viktigaste. Det handlar om att leva upp till en lagstiftning och få dess efterlevnad kontrollerad. För övrigt har byggnadsnämnderna i kommunerna kontrollfunktionen, och de har till sin hjälp plan och bygglagens kapitel 10 och hälsoskyddslagen. I PBL finns det möjligheter till bl.a. föreläggande med vite. Det är ofta fråga om diffusa och svåridentifierade problem, men de har en förödande effekt, speciellt på barnen. Den exploderande folksjukdom vi har i dag i form av allergier och annan överkänslighet kräver att vi gör någonting och gör det snabbt. Men till det öppna systemet ställer jag mig litet frågande. Det i sig innebär kanske att man frånsäger sig en del av det viktiga ansvaret, något som statsrådet har skrivit om i Dagens Nyheter den 1 oktober: "Staten har som sin viktigaste uppgift att stifta lagar och kontrollera att de nationella mål som regering och riksdag har satt upp verkligen efterlevs." Det tycker jag är en viktig mening. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Vad är det egentligen som är fel? Var det lagstiftningen som det var fel på? Den fungerar ju inte som den skulle. Vad är det som har saknats? Är det informationen? Är det kanske utbildningen? Saknas det välutbildade inspektörer? Det finns inspektörer med riksbehörighet och inspektörer med lokal behörighet. Är det där felet ligger? Man har haft fyra år på sig, och resultatet är som sagt skrämmande.
Herr talman! Jag delar Per Lagers uppfattning, att detta är en oerhört viktig angelägenhet. Barnens hälsa är, som Per Lager säger, i stor utsträckning beroende av att det finns ett fungerande system. Naturligtvis ser jag det som allvarligt - vilket jag också sade i mitt interpellationssvar - om man inte följer den lag som har stiftas av Sveriges riksdag. Som jag också sade i mitt svar har det nu också avsatts resurser för att Boverket skall göra en ordentlig genomgång. Per Lager frågade: Vad är det som är fel? Är det informationen eller utbildningen? Eller är det lagen? Lagen är det nog inget fel på. Den är tydlig och ordentligt genomarbetad. Det är möjligt att det behövs ett bredare informationsutbud och en bredare utbildning. Men man måste också beakta att det är fråga om en relativt ny lag. Som bekant behöver det gå en tid innan en lagstiftning "sätter sig". Jag tror fortfarande att det öppna systemet är att föredra. Det är viktigt att alla ute i landet känner sig engagerade och att alla känner ett ansvar för denna angelägna fråga. Som Per Lager självfallet mycket väl vet finns det en myndighet som har till uppgift att övervaka lagen. Det är inte regeringens uppgift utan det är Boverkets uppgift. Jag utgår ifrån och är helt övertygad om att Boverket ser denna myndighetsuppgift som oerhört angelägen och viktig.
Herr talman! Boverket har den viktiga uppgiften att övervaka lagen, sade statsrådet. En av tjänstemänmnen på Boverket har sagt att det är ett problem att byggnadsnämnderna saknar kompetens och resurser. I vissa kommuner vet de inte ens vad självdragssystem är. Barnen mår ju inte bättre om felen inte åtgärdas. 60 % av kommunerna våldförde sig på lagstiftningen när de inte utförde kontroll på skolor och dagis i tid. Som jag ser det är huvudproblemet kommunernas eget agerande när det gäller skolor, daghem och det egna bostadsbeståndet. Vi vet att överkänslighetsproblemen och allergierna i huvudsak uppstår inomhus. Där finns alltså problemen och där måste de åtgärdas. Men här fungerar inte efterlevnaden. Jag vet inte varför kommunerna inte ser detta som ett stort och allvarligt problem. Det har kanske att göra med att det också handlar om stora kostnader. Man kanske inte har tillräcklig kunskap. Det finns människor som utger sig för att ha kunskap, vilket kan innebära att man måste bygga om och montera in nya stora fläktsystem som kostar enorma pengar. Det kanske är detta som gör att kommunerna avvaktar och är litet försiktiga. Det kan också ha att göra med en helt annan fråga, nämligen att kontrollerna inte görs på rätt sätt. Jag vill då citera ur tidningen Miljömagasinet som kommer ut i dag. Man har intervjuat Folke Peterson, professor i uppvärmnings och ventilationsteknik vid KTH. Han har gått igenom 900 besiktningsprotokoll och funnit att nästan alla mätningar och kontroller är felaktiga och ofullständigt gjorda. Det är oerhört allvarligt. Därmed blir också resultaten felaktiga. "Av protokollen att döma går besiktningsinspektörerna bara runt och tittar på ventilationssystemen utan att mäta och se efter om något är fel." Han säger vidare: "Felaktiga luftflöden är en stor orsak till 'sjuka hus' och bidrar till ökning av astma och allergier." Detta är kanske väl tillspetsat sagt, men det måste ligga något bakom det som Folke Peterson säger. Undersökningen av de 900 protokollen visar på något som egentligen inte får ske, t.ex. kontroller som inte blir utförda på det sätt som de borde utföras. Vad säger statsrådet om detta?

Fru talman! Den socialdemokratiska regeringens politik är en katastrof för de arbetslösa. Ca 600 000 människor är i dag arbetslösa. Trots dessa höga arbetslöshetstal och trots att Socialdemokraterna gick till val på att minska arbetslösheten gör regeringen inte mycket för att minska denna stora arbetslöshet. Regeringen tvingades av oppositionen att i våras lägga fram en sysselsättningsproposition, en proposition om vilken Margareta Winberg i TV i går bl.a. sade: Vi lade fram förslag för att ha något att diskutera. Vilken handlingskraft! Man lägger fram förslag "för att ha något att diskutera", därtill framdrivna av oppositionen. Nu är man tydligen på väg att dra tillbaka några av förslagen i denna proposition, trots att riksdagen har antagit dem och att de ännu ej börjat gälla. Man tar sig för pannan. Det är inte bara jag som tar mig för pannan, utan det gäller också Aftonbladet. I en ledare i gårdagens Aftonbladet säger man: "Arbetsmarknadsminister Margareta Winbergs alla 'försöksballonger' om nya åtgärder är sympatiska - men 'dementeras' oftast av finansministern och har inte givit några nya jobb." Aftonbladet säger sedan att det är hög tid för regeringen att samla sig till konkreta steg för att minska arbetslösheten. Detta sägs alltså av en regeringen närstående tidning. Kan då den proposition om OTA som vi skall behandla i dag minska arbetslösheten? Denna proposition handlar enligt arbetsmarknadsministern om "det värdiga slutet" för dem som är över 55 år. Ett värdigt slut för de mer än 65 000 arbetslösa över 55 år är alltså ett offentligt arbete. Vi har redan tidigare i både motioner och reservationer tagit avstånd från OTA, då vi anser åtgärderna vara felaktiga och stötande för de äldre. Enligt vår uppfattning kan äldre göra en produktiv insats på en öppen arbetsmarknad om arbetsrätten görs mer flexibel. En oflexibel arbetsrätt gör att arbetslösheten bland de äldre förblir hög, och enligt AMS kan antalet arbetslösa förväntas öka till över 100 000 redan innan sekelskiftet. Att låta t.ex. arbetslösa byggnadsjobbare vara de som höjer kvaliteten i den offentliga verksamheten, som utskottsmajoriteten skriver i utskottets betänkande, anser jag vara ett både cyniskt och ogenomtänkt sätt att möta de äldres problem. Jag är dessutom mycket tveksam till om det höjer kvaliteten. Vi moderater har i vårt program för äldre arbetslösa bl.a. föreslagit en återbäring av arbetsgivaravgifterna med förslagsvis 50 % vid anställning av äldre över 55 års ålder. Detta, är vi övertygade om, kommer att ge jobb, och då inte enbart tillfälliga offentliga arbeten, utan arbeten i företag och dessutom under betydligt längre tid än de två år som OTA skall gälla. Till detta skall läggas att de av oss föreslagna förändringarna av arbetsrättsreglerna kommer att ge fler jobb även för de äldre. Så till frågan om stimulansersättning. Detta förslag fanns givetvis inte med i somras, men enligt Margareta Winberg hade man ju då inte tänkt till. Att lägga fram förslag och sedan dra tillbaka dem är ju inte heller fel enligt ministern. I detta fall kan kanske ministerns tes vara bra. Det hade varit bra om man hade dragit tillbaka förslaget. Eller är det så att regeringen sedan i somras har tagit till sig av de kritiska kommentarerna till förslaget om OTA, att det inte var bra, och att man därför anser att man så att säga behöver sockra förslaget? Hur skall vi annars tyda det faktum att regeringen anser att det behövs ett stimulansbidrag för att få äldre att ta dessa offentliga arbeten? Inom utskottets majoritet är man tydligen också tveksam, eftersom man säger att incitament i form av 45 kr per dag behövs för att äldre skall vilja delta i åtgärderna. Vilken tilltro har man till sina egna förslag, när man anser att man måste betala extra för att få människor att ta de här arbetena? Dessutom skall dessa 45 kr anses kunna ge en fördelningspolitisk profil - 45 kr skulle ge "en fördelningspolitisk profil"! Man undrar vad regeringen tänker på när de skriver sina propositioner. Vi moderater yrkar naturligtvis avslag på utskottets hemställan på samtliga punkter och bifall till reservation nr 1. Därutöver ställer vi oss givetvis bakom även övriga moderata reservationer.

Fru talman! Svenska språket berikas ständigt med nya ord. För en tid sedan myntades time out, och nu är det dags för 55-plus. När man har fyllt 55 år och är arbetslös är man en 55-plussare, och då skall man få chansen till ett värdigt slut på sitt arbetsliv. Man blir erbjuden ett jobb i den offentliga sektorn, man får sin a-kasseersättning och så en liten extrapeng på 45 kr, och sedan är staten av med en arbetslös i sin statistik. Det här är ungefär vad vi vet i dag, en vecka innan projektet skall starta. Arbetsförmedlingarna vet inte särskilt mycket mer. I mitt län har de börjat inventera. De vet hur många de har och vilka de är, men de har inte hunnit prata med någon, och de har inte hunnit fundera över vilka eventuella jobb som finns. Ja, "jobb" för resten - det är ju egentligen inte fråga om några jobb, för det handlar ju inte om något reguljärt arbete utan om att göra "det där lilla extra". Hur tror ni att en 55-plussare känner sig i den här situationen? Det måste vara oerhört frustrerande att inte veta om man törs säga nej. Kommer jag att mista min a-kassa om jag säger nej? Kan någon svara på den frågan? Och klarar man jobbet på exempelvis ett vårdhem, där man vet att man behövs men där man inte får utföra arbeten som man ser behöver utföras? Blir man övergiven av sin arbetsförmedling? Kan man någonsin komma tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden eller hamnar man allra sist i kön? Detta är berättigade frågor, som inte bara jag utan väldigt många fler ställer. Åtgärden har mer karaktären av konstgjord andning än av aktiv arbetsmarknadspolitik. Fru talman! Naturligtvis är det ett jätteproblem att försöka förklara för folk varför man inte kan anställa de många arbetslösa som inget hellre vill än att få jobba i vård, skola och barnomsorg, där de vet att arbetstillfällen finns. Jag förstår till fullo detta dilemma, eftersom jag har varit kommunpolitiker ända till mars i år. Jag har varit med om att säga upp folk i äldreomsorgen, i barnomsorgen och i hemtjänsten. Det var inte lätt, när man vet att de så väl behövs. Men kommunerna skall ha sin ekonomi i balans. Man får börja med administrationen. Vi sade upp folk där, och vi har sparat pengar på idrottsanläggningar, bibliotek - allt! Men till slut var vi tvungna att gå in på prioriterade områden. Då blir det till sist barn och åldringar som kommer i kläm. Det här förslaget är ingen lösning på kommunernas stora problem, att de inte har några pengar. Tyvärr har ju arbetsmarknadsministern släppt upp den här försöksballongen. Den håller sig ännu svävande, men det är ingen lösning på det fundamentala problemet. Kommunerna måste av egen kraft få råd att anställa inom äldreomsorgen och sköta sin undervisning på rätt sätt. Hade det inte varit bättre om regeringen hade ägnat hela sin kraft åt att försöka få fram riktiga arbeten, t.ex. inom den privata sektorn och tjänstesektorn? Då hade kommunerna fått in nya, fräscha skattepengar och kunnat anställa den välutbildade personal som nu går arbetslös. När kommer ett förslag om riktiga jobb? Är det inte just dessa 55-plussare, som socialdemokraterna pratar så mycket om, som har byggt upp det välstånd vi nu har? Är de plötstligt inte värda avtalsenliga löner? Dessvärre handlar det också mest om kvinnlig arbetskraft. Det handlar om ett nyskapande av konstlade låglönejobb i tusental. I utskottets övervägande står det så vackert att det gäller att ta vara på 55-plussarnas stora kvaliteter. Samtidigt nämner man att de inte har tillräckligt hög kompetens för att konkurrera på arbetsmarknaden. Man talar om att 55-plussare skall hjälpa till att höja kvaliteten i exempelvis äldreomsorgen. Men om man vill höja kvaliteten kan man titta på betydligt bättre modeller. I Kalmar t.ex. har Kommunal reagerat mycket kraftigt och med full rätt. Där presenterar man en modell där den uppsagda utbildade personalen, som ofta är betydligt yngre, får möjlighet att komma tillbaka. Regeringens förslag är ett dråpslag mot äldre arbetslösa, de som hamnar i offentliga tillfälliga arbeten. De riskerar att för alltid vara borta från den reguljära arbetsmarknaden. Fru talman! Detta är ett dåligt förslag, som Folkpartiet säger nej till. Vi vet ju ännu inte hur många det handlar om, men vi vet att 150 miljoner kronor skall delas ut till kommunerna för att administrera denna verksamhet. Det är en mycket hög kostnad för en enda åtgärd!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

Fru talman! I juli beslutade riksdagen att införa en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd riktad till långtidsarbetslösa över 55 år. Den kallas offentlig tillfällig anställning eller OTA. Vänsterpartiet avvisade förslaget. Vi pekade på att 55 år inte är en åldergräns som skall föranleda synsättet att man inte duger på den ordinarie arbetsmarknaden. Det är dessutom svårt att se att OTA skulle leda till ökade chanser till ett reguljärt arbete. I stället riskerar åtgärden att bli en återvändsgränd. Äldre arbetslösa låses in i en sektor som enligt alla prognoser skall skäras ned ytterligare, med nya uppsägningar som följd. Där kommer man knappast att erbjudas anställning efter OTA, om inte kommunerna får mer pengar. Vi menar att risken är uppenbar att det inrättas ett underbetalt skikt av arbetande inom offentlig sektor. Människor som har måst lämna sina arbeten tvångsanvisas till offentlig sektor med a-kasseersättning plus ett alltför lågt stimulansbidrag. De ska säkra kvaliteten, som uppenbarligen brister i dag i kommuner och landsting, på grund av att andra människor med adekvat utbildning och erfarenhet har tvingats lämna sina anställningar efter de ekonomiska nedskärningar som skett. Fortfarande menar vi också att det finns en mängd oklara punkter i åtgärden. Ett exempel: Kommer människor att avstängas om de tackar nej? Är avsikten med åtgärden att tvångsanvisa äldre människor? Detta är en fråga som jag tycker att Kristina Zakrisson skall ta tillfället i akt och besvara i dag. Naturligtvis är det ett stort och reellt problem att många äldre i dag riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Många är redan där, med ett meningslöst vandrande mellan passiva a-kasseperioder och ALU projekt, som inte leder någonstans. Därför föreslog Vänsterpartiet i juli medel till rekryteringsstöd för att underlätta anställningar för denna grupp. Vi anvisade medel till beredskapsarbeten som skulle ge avtalsenliga löner. Vi ville öka konsumtionsutrymmet för offentlig sektor, dvs. vi förde faktiskt över pengar till kommuner och landsting så att de kunde anställa folk. Vi pekade också på andra förslag, som innebar ett projektarbete av utvidgad ALU-karaktär - allt för att fånga upp den här gruppen av äldre arbetslösa och för att försöka bygga broar som leder tillbaka till ett aktivt arbetsliv. Åtgärden riktar sig till hela arbetsmarknaden och även till den del som faktiskt nyanställer i dag. Men riksdagen avvisade dessa förslag, och en majoritet bestående av Socialdemokraterna och Centern drev igenom OTA. Vi i Vänsterpartiet anser fortfarande att åtgärden innebär ett ovärdigt slut på arbetslivet och att den borde avvisats av riksdagen. I stället skulle man ha anvisat medel enligt vårt förslag. Nu återkommer regeringen med ett förslag som innebär en tidigareläggning av åtgärden, och man tillför ett stimulansbidrag. Ett sådant har Vänsterpartiet krävt, men bidraget är för lågt. Vår kritik av grundförslaget kvarstår, men riksdagen har ju redan beslutat om att införa detta. Man har också avvisat alla alternativ, så för oss är det av underordnad betydelse om man inför det den 1 januari eller den 1 november. När nu åtgärden redan är bestämd, måste vi aktivt gå in och förbättra villkoren. Vi anser att man skall höja stimulansersättningen till 65 kronor per dag. Det innebär ungefär 15 % över a-kassenivån och motsvarar ca 90 % av en inkomst. Det skulle i alla fall på något vis utjämna skillnaden mellan dem som i framtiden skall arbeta sida vid sida inom offentlig sektor, där den ena har full lön och den andra, enligt regeringens förslag, har 80-85 % i a-kassa och stimulansbidrag. Moderaterna, Folkkpartiet, kd och Miljöpartiet har i en gemensam reservation begärt avslag på tidigareläggningen av åtgärden, men man har inga alternativ. Man presenterar inga åtgärder som skulle kunna ersätta detta. Det tråkiga är alltså att vi i dag bara behandlar tidigareläggande av åtgärden. Vi kommer senare att behandla den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det känns ganska frustrerande att höra moderaterna prata om den stora arbetslösheten. De säger att ingenting händer och framhäver att den här tidigareläggningen är en stor katastrof. Samtidigt vet vi att moderaternas alternativ i den här reservationen är att man tar bort arbetsrätten, att man inför flexiblare löner och låglönejobb. För oss i Vänsterpartiet är detta ett ickealternativ. Vi delar alltså grunduppfattningen i den här reservationen och avvisar åtgärden i dess helhet, men frågan ligger inte där. Den handlar i stället om åtgärden skall tidigareläggas eller inte och om det skall utgå en särskild ersättning till dem som deltar i OTA. Vi i Vänsterpartiet kommer att avstå i omröstningen om tidigareläggningen. Vi gör det eftersom vårt alternativ till åtgärden redan har avvisats och eftersom våra nya förslag till en alternativ och aktiv arbetsmarknadspolitik kommer att behandlas vid ett senare tillfälle. I stället lyfter vi fram att ersättningsnivåerna i den här åtgärden måste höjas. Vi måste alltså se till att de människor som anvisas, och kanske tvångsanvisas, får en rimlig ersättning. Villkoren måste bli drägliga. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till Vänsterpartiets reservation nr 3. Den innebär att om riksdagen nu fattar det här beslutet om en tidigareläggning skall ersättningen utöver a-kassan vara 65 kr per dag.
Fru talman! Det förvånar mig inte att Ingrid Burman inte uppfattar vad vi säger. Hon lyssnar inte riktigt. Vi har lagt fram ett flertal alternativ för att sänka arbetslösheten. I den motion som vi lade fram nu har vi bl.a. skrivit att vi anser att företagen skall kunna göra avdrag för dem som är äldre än 55 år. Det hade Ingrid Burman kunnat höra att jag sade från talarstolen om hon hade lyssnat. Vi är helt övertygade om att det kommer att ge fler jobb. I övrigt har vi också lagt fram förslag till förbättrande av företagandet. Vi tror nämligen inte att det är den offentliga sektorn som kommer att bidra till att arbetslösheten bland människor över 55 år minskar. Vi har lagt fram förslag om sänkta skatter, bättre regler för företagare och en förändring av arbetsrätten. Vi är övertygade om att det ger fler jobb. Det är också i stort sett alla företagare övertygade om. Att Ingrid Burman inte tror det kan inte jag rå för. Man är ganska överens i Sverige i dag om att villkoren för arbetsrätten och villkoren för företagare måste förändras och att skatterna måste sänkas. Detta kommer att leda till fler jobb. Detta är några av de förslag som vi har presenterat. Vi kan inte rå för om de inte faller Vänsterpartiet i smaken.
Fru talman! Detta är problemet med den moderata politiken och den reservation som återfinns i betänkandet. Där står det att även de äldre kan göra en insats på den reguljära arbetsmarknaden. Vänsterpartiet delar den uppfattningen och för fram förslag som leder dit. Men sedan står det "om bara rätt förutsättningar ges". När jag läser moderaternas motioner och sedan tolkar vad "rätt förutsättningar" i reservationen som moderaterna står bakom innebär, är det just detta som har presenterats nu. Det handlar om att avveckla arbetsrätten, skapa en mer flexibel lönebildning, minska anslagen till den offentliga sektorn, nedmontera välfärden och rikta subventionerna till företagen. Men var hamnar då de långtidsarbetslösa äldre? De hamnar i arbeten där anställningsvillkoren inte är reglerade, i korttidsanställningar, i låglönejobb och utanför alla skyddssystem. Detta är anledningen till att Vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom den här reservationen. De rätta förutsättningarna enligt den moderata politiken leder rakt in i ett utvidgat klassamhälle där de äldre kommer att ges de sämsta förutsättningarna.
Fru talman! Jag vet inte om Ingrid Burman har läst den rapport som nyligen kommit från Arbetsmarknadsstyrelsen. Där finns en beskrivning av arbetsmarknaden för personer över 40 år. Läser man litet närmare i den kan man konstatera att en rubrik är Äldre får det allt svårare på arbetsmarknaden. Man konstaterar att med den politik som förs nu kommer antalet äldre arbetslösa att stiga till över 100 000 redan innan år 2000 om det inte blir en konjunkturuppgång. Det är den politiken som vi inte kan ställa upp på. Det är dessutom så att vi faktiskt är förenade på oppositionssidan. Det är bara Vänsterpartiet, och givetvis också Centerpartiet, som följer med regeringen. Alla de övriga partierna ser att det inte går att föra den politik som Ingrid Burman säger att man skall föra. Det kommer inte fler jobb i den offentliga sektorn. De kommer i den privata sektorn. Då måste vi ge förutsättningar för detta. Det innebär bl.a. en förändrad arbetsrätt, sänkta skatter och andra förändringar som vi anser nödvändiga. Om dessa problem inte löses har vi sagt att vi är villiga att införa en åtgärd för dessa äldre människor som innebär ett avdrag på arbetsgivaravgifterna med upp till 50 % för att få företagen att anställa människor som kanske annars inte skulle få jobb. Vi lägger alltså fram oerhört många förslag. Det är framför allt viktigt att göra någonting för dessa människor och inte bara låta politiken gå framåt. Jag är litet förvånad över att Vänsterpartiet inte ser detta. I vanlig ordning vill man ha in mer bidrag i politiken.
Fru talman! Jag kan konstatera att Vänsterpartiet och Moderaterna har två saker gemensamt i den här frågan. Vi delar uppfattningen att OTA är en dålig åtgärd, och vi delar uppfattningen att vi måste ha riktade åtgärder för äldre långtidsarbetslösa. Men när vi kommer till hur dessa åtgärder skall se ut skiljer sig vår uppfattning. Den moderata politiken innebär att man minskar pengarna till kommuner och landsting och att man låter fler gå ut i öppen arbetslöshet. Det ger inte jobb åt någon - inte åt de långtidsarbetslösa äldre. I stället föreslås någon form av rea på äldre arbetslösa, dvs. man skall subventionera de företag som anställer - förmodligen över en längre period. För Vänsterpartiet handlar det om att bygga broar som leder tillbaka till arbetsmarknaden. Vi skall göra det genom aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Här är synsätten väldigt skilda. De äldre skall inte reas ut. De äldre skall ledas in i det aktiva arbetslivet med anständiga arbetsvillkor. Det inkluderar trygghet i anställningen, den arbetsrättsliga lagstiftningen och en lönenivå som stämmer överens med vad vi är vana vid i Sverige. Där tror jag inte att Moderaterna och Vänsterpartiet kan enas. Jag tror att den här diskussionen också ger en bra beskrivning av varför Vänsterpartiet inte kan delta i den reservation som Moderaterna står bakom där man talar om "rätt förutsättningar".

Fru talman! Regeringens förslag om OTA, offentliga arbeten för arbetslösa över 55 år, som vi nu debatterar, är ett bristfälligt förslag. Miljöpartiet ställer upp på den gemensamma reservationen. Vi avger den kanske inte på riktigt samma grunder som Moderaterna. Men vi tycker ändå att den kan avges gemensamt. Varför fokuserar regeringen just på de personer som är över 55 år? Att säga att människor i just denna ålder skulle vara predestinerade till offentliga arbeten, att just dessa människor inte har en realistisk chans att få ett ordinarie arbete på arbetsmarknaden, är att ge upp. Varför inte i stället se till att det finns ordentliga resurser i den offentliga sektorn, så att det blir en bra verksamhet med riktiga jobb? Varför inte se till att människor som är anställda i den offentliga verksamheten får behålla sina jobb? Det kan bl.a. ske genom en ordentlig arbetstidsförkortning, något som vi i Förslaget om offentliga arbeten har likheter med Det har vi lagt fram i motioner vid flera tillfällen och i en reservation till arbetsmarknadspolitiska kommitténs betänkande. Fru talman! Vi anser att åldersgränsen 55 år är olyckligt vald. Arbetslösheten är ingen generationsfråga. Människor som är under 55 år och som inte bedöms kunna komma tillbaka på arbetsmarknaden skall ha en möjlighet att komma i fråga för offentliga arbeten. Därför behövs inte en nedre åldersgräns. Att som regeringen peka ut just människor över 55 år som destinerade för denna åtgärd är inte bra. Vi vill därför föreslå regeringen - det är Miljöpartiets förslag - att låta utreda hur en permanent lösning för s.k. lokala arbetsmarknader kan se ut. Utredningen skulle kunna belysa vilken sorts arbeten som kan komma i fråga bl.a. för att undvika konkurrens med den ordinarie arbetsmarknaden. Fru talman! Vi har även föreslagit att regeringen skall titta närmare på den s.k. Kalmarmodellen. Det har vi gjort i en arbetsmarknadspolitisk motion bl.a. i anslutning till sysselsättningspropositionen i somras. OTA för människor över 55 år slår undan benen för en kvalitetshöjare som Kalmarmodellen, som bygger på ett lokalt och fackligt inflytande. I försöksprojektet i Kalmar har man vänt på steken och sagt att personer i arbetsmarknadsåtgärder i princip skall kunna göra samma jobb som den ordinarie personalen. Dels får de a-kassa, dels får de 15 % av tidigare lön från kommunen. Det är dålig ekonomi att dra in på personalen i kommuner och landsting om staten senare ändå får betydande utgifter genom det insparade beloppet. Det kanske rör sig om 75 %. Det är klart att det inte är problemfritt att göra som man gjort i Kalmar. Kommunen kan övervältra kostnader på staten. Men det har man garderat sig mot i försöksprojektet i Kalmar. Man har gett ett veto till alla intressenter, kommuner, länsarbetsnämnden och de lokala organisationerna. Fru talman! För kommuner och landsting blir det mycket billigare med OTA-jobb än med de projekt som är kvalitetshöjande, liknande det i Kalmar. Härmed vill jag yrka bifall till reservation nr 1 i betänkandet, även om vi som sagt har andra grunder för förslaget.

Fru talman! Som Ingrid Burman tidigare sade behandlar det här betänkandet tidigareläggandet av en av de åtgärder som vi fattade beslut om den 12 juli. Det handlar också om att det skall utgå en stimulansersättning på 45 kr per dag och om att förslaget även skall gälla försäkringskassorna. Det är alltså tre olika beslut som bygger vidare på det beslut vi tog i somras. Som många har sagt är det här en ny åtgärd. Vi kan inte alldeles säkert veta hur den faller ut, eftersom den är ny och skall prövas. Alla åtgärder är värda att prövas i dag med det arbetsmarknadsläge vi har. Personligen tror jag att det är en mycket bra åtgärd. Många av de här människorna har varit ute i yrkeslivet länge och har mycket kvar att ge. Tyvärr har de mycket svårt att få ett jobb. Det var någon som sade att arbetslösheten inte är en generationsfråga. Problemet är att det är svårare för den här gruppen än för andra grupper. Ungefär 10 % av de arbetslösa mellan 55 och 65 år får ett nytt jobb. De har en mycket svår och utsatt situation. Jag är övertygad om att många människor kan göra väldigt mycket. Ta t.ex. barnomsorgen. Jag skulle gärna se att vi fick in äldre människor i barnomsorgen. Många barn har inte kontakt med äldre i dag. Jag skulle speciellt välkomna att männen kom in i barnomsorgen. Jag tror att den här åtgärden kan vara positiv på många områden. Man pratar mycket om att det är ovärdigt att komma in i offentlig sektor genom OTA. Jag tycker tvärtom att det är värdigt att få arbeta. Att någon som har jobbat i 20-40 år plötsligt inte har något jobb att gå till på dagarna tycker jag däremot är ovärdigt. Det finns de som tycker att det här är time out. De frågar sig hur en 55-åring skall känna sig, om han klarar jobbet. Allt det här går att pröva. Skulle det visa sig att en person kommer in i en förvaltning eller verksamhet som inte alls passar är jag övertygad om att det går att ändra. Jag är också övertygad om att många kommer att tycka att det passade alldeles utmärkt. Jag tycker också att det är bra att regeringen föreslår en stimulansersättning. Det här är en tidsmässigt långvarig åtgärd. Den kommer att kunna pågå under 2 år och 2 månader - november och december. Jag tycker att det är bra att vi börjar i november. Det kan hända att man i dag inte vet exakt vad de här människorna skall göra. Men på många ställen har man säkert förslag. 1 000 personer kanske kan börja direkt. Kanske kan 2 000 eller 3 000 personer göra det. Det är väl jättebra! Ju fler som kommer ut på arbetsmarknaden desto bättre. Jag tycker alltså att det här är en bra åtgärd, och jag tror att den kan få många positiva effekter. Det talas om att offentlig sektor behöver mer personal. Vi vet alla att offentlig sektor inte nyanställer i dag. Garantin för att ordinarie personal inte undanträngs är att facket och arbetsgivaren tillsammans kommer överens om var människorna kan tas in. De skall dessutom göra sådant arbete som i dag inte utförs. Har man varit ute i industrin och haft ett tungt och hårt jobb tror jag att det kan vara riktigt trevligt att känna att man får göra något som innebär att man verkligen lyfter verksamheten. Man får vara med om att sätta guldkant på tillvaron. Jag har svårt att förstå alla negativa invändningar. Kritikerna menar också att det finns andra åtgärder som är bättre. Men den här åtgärden hindrar inte andra åtgärder. Det går fortfarande att göra även andra saker. Det här är en lösning, och den här gruppen behöver många olika lösningar. Vi vet också att de som är långtidsarbetslösa ofta blir isolerade hemma och till slut tappar självkänslan. De får ännu svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Nu bryts kanske isoleringen. De kommer ut, träffar folk och upptäcker att det finns andra jobb. Jag tycker som sagt att det här är en bra åtgärd. Jag tror att den kan höja kvaliteten inom många områden. Jag tror också att den höjer kvaliteten för dem som är arbetslösa. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på motionerna.

Fru talman! Det var intressant att höra att Kristina Zakrisson var litet tveksam till sitt eget förslag. Hon sade att hon tror att detta förslag är bra, men om det inte är det så får man väl ändra det. Det är ju ingen ovanlig socialdemokratisk politik - man ändrar det man säger från den ena stunden till den andra. Låt oss titta på en del av det som vi från moderat håll har kritiserat. Socialdemokraterna säger att detta kan innebära en kvalitetshöjning inom den offentliga sektorn. Då frågar jag mig för det första: Vad vill Socialdemokraterna med den offentliga sektorn? Vill de att den skall få mer arbetskraft eller inte? Det är intressant att veta. Om man vill att den skall få mer arbetskraft är det bra om man tillför mer pengar. Om man inte vill det, är det tveksamt om en byggnadsjobbare som har jobbat som en sådan i hela sitt liv höjer kvaliteten inom barnomsorgen. Är inte det ett litet konstigt sätt att resonera? Dessutom tror Socialdemokraterna inte riktigt själva på detta, eftersom de sedan säger att det är tveksamt om det är tillräcklig stimulans att gå ut i arbete, och därför tillför ytterligare 45 kr per dag. För det andra måste jag fråga: Hur har dessa 45 kr en fördelningsmässig grund? Var ligger det fördelningsmässiga i detta? Det viktiga hade varit att Socialdemokraterna hade tagit till sig en politik som förändrar förutsättningarna. Med andra ord: Gör de erforderliga ändringarna i arbetsrätten! Kom äntligen fram med förslag på området! Genomför skattesänkningar så att företagsamheten börjar komma i gång! Det är då äldre människor får jobb - inte genom att de konstlat går bredvid och kvalitetshöjer utan att egentligen få göra något, för att återge vad Kristina Zakrisson sade. Tala om varför Socialdemokraterna inte genomför de förändringar i företagen som ger jobb, Kristina Zakrisson! Varför tillför man i stället detta som skall vara en kvalitetshöjning, men ändå inte är något jobb?
Fru talman! Jag tror att Kent Olsson missförstod mig avsiktligt. Jag sade inte att man skall ändra förslaget om åtgärderna. Jag tycker att det är bra, och jag tror inte att man behöver ändra det. Men om t.ex. en arbetslös byggnadsarbetare blir placerad inom barnomsorgen, och man upptäcker efter en eller två veckor, eller en månad, att det inte var rätt placering för just den människan så går säkert den placeringen att ändra. Åtgärden i sig tycker jag är bra. Den behöver inte ändras. Det finns tydligen väldigt många bra förslag från Det var himla synd att Moderaterna inte använde sig av de förslagen under den förra mandatperioden. Då kanske inte arbetslösheten hade ökat så mycket. En del av dessa förslag kanske inte är så effektiva som Moderaterna vill låta påskina. Det som är fördelningsmässigt riktigt i att betala 45 kr per dag till alla tycker vi Socialdemokrater är att ersättningen inte utgår procentuellt av tidigare lön. Alla - oavsett om man har haft hög eller låg lön - får samma stimulansersättning.
Fru talman! Det är inte rätt för denna person, sade Kristina Zakrisson. Det innebär att hon fortfarande är ganska tveksam till om detta är ett bra förslag. Hon säger att en person kanske inte hamnar på rätt plats, men att detta ändå skall införas. Det visar hur otydligt förslaget är. Om jag skulle vara en arbetslös före detta byggnadsarbetare skulle då inte jag med glädje se fram emot att gå in i detta, och slussas mellan olika arbeten i den offentliga sektorn. När Moderaterna satt i regeringen minskade faktiskt arbetslösheten under den sista tiden med 1 000 personer per vecka. Vi har en enormt hög arbetslöshet. Den är betydligt högre än när Moderaterna hade regeringsmakten, trots att konjunkturerna nu är bättre än då. Detta är helt klara fakta. Skall den fördelningspolitiska profilen på stimulansersättningen bara vara en liten del? Behöver inte a-kassan ha en fördelningsmässig profil, när denna ersättning skall ha det? Jag tycker inte att den socialdemokratiska politiken går ihop. Jag väntar med spänning på att Kristina Zakrisson skall förklara detta så att jag sedan kan gå nöjdare ifrån denna kammare.
Fru talman! Kent Olsson vill fortfarande hävda att jag är tveksam till förslaget, att jag tycker att det är otydligt och att jag tror att detta kommer att bli fel. Det jag försöker säga är att jag är medveten om att om flera tusen personer går ut i en åtgärd som jag tycker är bra - jag är övertygad om att den kommer att visa sig vara jättebra - kan det vara så att någon person av alla dessa inte hamnar på rätt plats första gången. Då skall vi naturligtvis vara beredda att ändra på det. Men jag tror att 95 % kommer att visa sig vara på rätt plats redan från början. Dessa människor kommer naturligtvis inte bara att kastas ut, utan man kommer att titta på vad de gör i dag, vad de skulle vilja göra och var det behövs folk. Den arbetslöse kan säkert prata för sig, och den person som tar emot den arbetslöse kan säkert också prata med honom eller henne. Jag förutsätter att man kan ha en dialog där man resonerar om vad som kan vara lämpligast för just den här personen, och var han eller hon kan göra mest nytta. Om man känner att man gör nytta tror jag också att man trivs. Tveksamheten gäller alltså inte alls om ifall förslaget eller beslutet är bra. Åtgärden är mycket vettig, och jag ser fram emot den. Om man vill jämföra när arbetslösheten har ökat eller minskat väljer man förstås gärna en tidpunkt när den inte ökade, dvs. mandatperiodens sista tid. Man kanske måste se till helheten - till vad som hände under hela mandatperioden.

Fru talman! Kristina Zakrisson pratar om att man prövar alla åtgärder. Varför vågar man då inte pröva de åtgärder som vi i Folkpartiet har föreslagit? Vi tror på väldigt många jobb inom tjänstesektorn, t.ex. i hushållssektorn. Det skulle vara intressant med åtminstone en försöksballong ifrån socialdemokratiskt håll. Jag frågade om man kommer att tvingas in i åtgärden? Mister man sin a-kassa om man säger nej? Jag tycker att det är väldigt viktigt att få svar på dessa frågor. Kristina Zakrisson pratar om att man skall ändra i åtgärden. Skall dessa människor bli några som hoppar från det ena till det andra? Det tror jag inte är något bra system. De skall ut och lyfta verksamheten, sägs det. Men det är inte så lätt för en 55-plussare att komma ut på ett ålderdomshem och lyfta verksamheten. Att jobba inom omsorgen är väldigt jobbigt, och dessutom måste man kunna oerhört mycket. Det är inget man lär sig under en kort period. Politiker skall skapa förutsättningar för nya riktiga jobb, tycker jag. De skall inte hålla på med den ena efter den andra försöksballongen. De som är över 55 år gamla är naturligtvis en grupp som vi måste göra någonting bra för. Titta t.ex. på hushållssektorn. Det verkar som om Socialdemokraterna har mist framtidstron. De tror inte att det finns några andra jobb än inom den offentliga sektorn. Har de gett upp alldeles? Om man inte tror på någonting går det inte heller att göra någonting - det är helt klart.
Fru talman! Att döma av de kommentarer som fällts hittills upplever jag att det är oppositionen som inte tror på någonting. Man söker bara problemen, och ser bara det negativa. Man säger att det kommer att dröja väldigt länge för dem som kommer ut att lära sig vad de skall göra. Som jag sade tidigare förutsätter jag att man resonerar med dem som skall ut. Man ser till den kompetens de har sedan tidigare och till vad de skulle vilja göra. Jag är övertygad om att detta kommer att vara positivt - för dem som kommer ut och för dem som får del av detta på annat sätt. Det gäller inte en så väldigt kort period. Det kan handla om upp till två år. Då hinner man säkert komma in väldigt bra i verksamheten. Siri Dannaeus frågade varför vi inte vågar pröva någonting. Men det här är ju ett sätt! Vi prövar en åtgärd nu. Jag tror att den kommer att visa sig vara väldigt bra. Jag måste säga att jag blir förvånad över att man kan haka upp sig så till den milda grad på att jag säger att jag tycker att om en av flera tusen personer hamnar på fel plats skall han eller hon kunna byta. Det tycker jag är självklart.

Fru talman! Förslaget innebär enligt betänkandet att man skall satsa på kvalitetshöjande åtgärder. För mig är det en motsägelse. Vad som händer när förslaget genomförs är att man anvisar äldre arbetslösa, som ofta kommer att ha en annan bakgrund än de som arbetar inom den offentliga sektorn. Hittills har vi haft synen att de anställda inom den offentliga sektorn skall ha en adekvat utbildning och ha erfarenheter av yrkesområdet. Vi har utbildade undersköterskor, vi har utbildade barnsköterskor, vi har utbildade förskollärare. Vi har haft synen att vi skall ha en hög kvalitet på personalen i den offentliga sektorn, och vi har alltid haft det. Nu har den offentliga sektorn åderlåtits på över 100 000 anställda, och då skall vi återställa kvaliteten genom att anvisa kanske arbetslösa äldre byggnadsarbetare eller arbetslösa äldre verkstadsmekaniker! Jag skulle gärna vilja höra Kristina Zakrissons kommentar till detta sätt att höja kvaliteten. Jag har ytterligare en fråga. Man placeras i OTA Zakrissons tolkning. Samtidigt tickar a-kassedagarna, och man undantas från andra aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kan Kristina Zakrisson se att detta kan ge inlåsningseffekter och bli ett problem?

Fru talman! Jag kan inte dela Kristina Zakrissons optimism. Jag ser stora faror i att man har låtit över 100 000 väl kvalificerade människor med yrkesutbildning, kompetens och erfarenhet lämna den offentliga sektorn och att man sedan säger att det är en kvalitetshöjning att plocka in människor som har erfarenheter och kunskaper inom helt andra områden. Jag har svårt att få den ekvationen att gå ihop. Min andra fråga skulle jag också vilja ha svar på. Placeringen i OTA innebär ju att vi lyfter ut de äldre ur arbetsmarknadspolitiken i övrigt, den arbetsmarknadspolitik som förhoppningsvis leder vidare och tillbaka in i arbetslivet, och placerar dem i den här åtgärden i drygt två år. Samtidigt tickar akassedagarna och därmed ersättningen. De blir alltså undantagna från aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den offentliga sektorn kommer ju knappast att anställa personer som är över 55 år och har placerats i OTA. Kan Kristina Zakrisson se det problem som jag beskriver?

Fru talman! Det är väl som vi har konstaterat många gånger förut: När man befinner sig i den situation som långtidsarbetslösa gör har man inte så många valmöjligheter. Vad man absolut vill är ju att komma ut på arbetsmarknaden igen och få ett jobb. Jag menar att arbetsförmedlingarna är kompetenta att se vilka åtgärder som möjligen skulle kunna göra att man kom ut på arbetsmarknaden igen. Valet man har är ju att samarbeta för att komma ut på arbetsmarknaden igen.